Fru talman! I motionerna Kr504 och Kr506 framför en lång rad sakskäl för att man skall utreda frågan om huruvida professionell boxning skall vara förbjuden eller ej. Redan 1967 uttalade sig Nordiska rådet för att säkerhetsföreskrifterna skulle samordnas i de nordiska länderna. Följden blev att det snarare gick åt motsatt håll. I Sverige tillät man boxning från 17 års ålder, i 1969 utan att beslutet föregicks av någon mera ingående utredning. Norge förbjöd sedan proffsboxning 1980, men där talas det nu om att göra undantag. Proffsboxning utövas i dag i 186 länder, och i Sverige har vi 15 aktiva proffsboxare, som inte får utöva sin sport i hemlandet. Däremot kan de resa över sundet och boxas i Köpenhamn. Detta kan vi följa i direktsänd television, och vi höjer dem till skyarna när de vinner. Det är snudd på dubbelmoral. Boxningssporten är den invandrartätaste sporten inom Riksidrottsförbundet - detta mycket beroende på att man inte behöver behärska det svenska språket. Dessutom är det en billig sport att utöva. Det finns starka skäl som talar för att den som vill ägna sig åt proffsboxning på eget ansvar skall få göra detta. Samtidigt vill jag inte förneka att det finns skäl som talar för något annat. Liksom många andra sporter innebär boxningssporten att utövarna utsätter sig för risker. Det gör man även i den sport som jag en gång utövade, nämligen bilsporten. Vad jag och min medreservant begär är inte att proffsboxningslagen skall upphävas utan endast att en utredning skall komma till stånd, där argumenten för och mot ett bibehållande av lagen får brytas mot varandra. Det är svårförståeligt att utskottsmajoriteten inte ens vågar ge sitt stöd för en sådan utredning. Tänk så mycket som har förändrats inom både sportens och mediernas värld sedan lagen togs i bruk 1970, för 27 år sedan! Därför, fru talman, tycker jag att det är hög tid att utreda frågan, och jag yrkar således bifall till reservationen.

Fru talman! Kulturutskottet har i förevarande betänkande behandlat ett antal motioner som rör idrottsfrågor. Detta har skett i stor enighet. Till betänkandet har fogats endast en reservation och ett särskilt yttrande. En statlig utredning, den s.k. Idrottsutredningen, har i december 1996 påbörjat sitt arbete. Resultatet skall redovisas i december 1997. Kommittén består av 13 ledamöter, 4 sakkunniga och 13 experter. Det kunnande som finns i kommittén om idrottens förutsättningar måste anses som mycket gediget. Förutom Gymnastikförbundet och Svenska Fotbollförbundet representerade som experter. Arbetet skall dessutom ske i dialog med idrottsrörelsen. I direktiven kan konstateras att kommittén skall utvärdera det nuvarande systemet för det samlade statliga stödet till idrotten. De av staten uppsatta målen för stödet skall analyseras särskilt med inriktning på måluppfyllelse och relevans. Vidare skall effekterna av andra direkta och indirekta former för statligt stöd till idrotten bedömas. Dit räknas exempelvis bidrag till utbildningsverksamhet, skatteregler m.m. Särskilt skall effektiviteten i det offentliga stödet i den lokala verksamheten för barn och ungdomars idrottande analyseras. Stödets administrativa hantering skall ses över. I kommitténs uppdrag ingår att med utvärderingen som utgångspunkt föreslå nyare och tydligare mål för statens samlade stöd till idrotten. Kommittén skall föreslå en modell för hur bidragets effekter och effektivitet skall följas upp, utvärderas, administreras och återrapporteras. Man skall också se på hur medborgerlig insyn och kontroll vid bidragsfördelningen skall säkerställas. Kommitténs förslag skall utgå från att kvinnor och män får lika möjlighet att bedriva såväl bredd och motionsidrott som prestationsinriktad tävlingsidrott. Vidare skall utredningen i sina förslag utgå från idrottens betydelse för unga människor liksom för folkhälsan i övrigt. Kommittén skall även belysa verksamheten inom idrottsrelaterad forskning. Omfattningen av och inriktningen på statens insatser skall bedömas. Målet för stödet bör utformas så att det bidrar till att fler människor kan delta i idrottslig verksamhet utifrån sina egna förutsättningar. En viktig utgångspunkt är att stödet huvudsakligen bör inriktas på att bidra till att ett bestående intresse skapas hos människor i alla åldrar att ägna sig åt regelbunden fysisk aktivitet för att uppnå hälsa och välbefinnande. För att detta skall uppnås krävs att både bredd och elitidrott ges goda förutsättningar. Kommittén skall beakta de skilda ekonomiska villkor som gäller för olika idrotters möjligheter till egenfinansiering på såväl bredd som elitnivå. Det är också mycket viktigt att bevara den levande folkrörelse som den demokratiska idrottsrörelsen utgör. Kommittén skall redovisa konsekvenserna av sina förslag ur jämställdhetsperspektiv, integrations och folkhälsoperspektiv. Fru talman! Med denna ganska utförliga redovisning av Idrottsutredningens arbetsuppgifter har jag velat visa att flertalet av de motionsyrkanden som föreligger i betänkandet kommer att behandlas av kommittén. När det gäller internationella frågor konstaterar utskottet bl.a. att idrottsrörelsens stöd till idrotten i Baltikum fortsätter med hjälp av statliga medel. Regeringens arbete för stöd till idrottens utveckling i Öst och Centraleuropa sker liksom tidigare inom ramen för Europarådets idrottskommitté. Utskottet avstyrker även en motion om att de olympiska sommarspelen skall få en permanent lokalisering, gärna till Grekland. Utskottet anser att det bör ankomma på idrottsrörelsen själv att avgöra var idrottstävlingar skall arrangeras. Fru talman! I två motioner yrkas att en allsidig utredning om proffsboxning i Sverige bör tillsättas. mot 40. Motiven för att inte tillåta proffsboxning är i huvudsak rent medicinska. Att ta emot upprepade slag mot huvudet visade sig vid en, i och för sig gammal, utredning ge allvarligare skadeverkningar än man hade haft anledning att räkna med. Det finns dock inget som tyder på att den mänskliga hjärnan blivit stryktåligare de senaste 25 åren, varför en ny utredning avvisas. I sammanhang när man diskuterar idrottens etik, moral och trovärdighet är det mycket svårt att försvara en idrott där det yttersta målet är att så snabbt som möjligt tillfoga sin motståndare sådan skada att han inte kan fortsätta matchen. Att dessutom antalet döda i proffsboxningsringen kan räknas till flera hundra genom åren motiverar inte heller det någon ytterligare utredning. Ett annat trist nutidsfenomen som berörs i en motion är det idrottsanknutna våldet, eller i dagligt tal läktarvåldet. En arbetsgrupp på Inrikesdepartementet arbetar i samråd med spelarföreningar, supporterföreningar, klubbar och polisdistrikt för att försöka finna åtgärder att stoppa våldet i samband med idrottsevenemang. Motionären yrkar att gruppen skall redovisa sitt arbete redan den 30 juni i år. Enligt gruppens arbetsplan skall en antologi med inlägg i frågan publiceras i maj i år. Sedan skall bl.a. kontakter tas med de elitklubbar som figurerat i dessa sammanhang och åtgärder utarbetas under hösten och vintern. Utskottet anser att det är till fördel för resultatet av arbetet om det får fortgå enligt planen. När det gäller dopning har idrotten ett väl utvecklat kontrollsystem med relativt hårda straff. En statlig utredning, Dopning i folkhälsoperspektiv, remissbehandlas just nu. Utredningen innehåller ett antal förslag av bl.a. straffrättslig natur som skall motarbeta användningen av dopningspreparat. Avslutningsvis yrkar jag avslag på samtliga motioner och bifall till utskottets hemställan i betänkandet.
Fru talman! Jag är inte förvånad över Lars Liljas inställning till en utredning om proffsboxningen. Tyvärr tror sig socialdemokraterna fortfarande leva kvar i 60 och 70-talen. De inser inte att mycket i samhället och i hela vår omvärld har förändrats. Jag tycker att det är feghet och förmynderi att inte låta tillsätta en utredning om proffsboxningens vara eller icke vara.
Fru talman! Det är förmodligen inte bara vi socialdemokrater som lever kvar i 60 och 70-talen, utan de flesta ledamöter i den här kammaren. Det som fortfarande lever kvar är boxningens bevisade skadeverkningar, vill jag påstå. Riksdagen behandlade för ungefär tio år sedan motioner om att förbjuda proffsboxning. I det sammanhanget var Svenska Läkaresällskapet remissinstans. Klara bevis även för amatörboxningens skadeverkningar lades då fram. Sällskapet var berett att tillstyrka motionen. Jag vidhåller alltså fortfarande att det är de medicinska skälen som talar för att vi inte bör tillåta proffsboxning i Sverige.
Fru talman! Det kommer fler talare efter mig som kommer att utveckla detta. Om Lars Lilja har läst motionerna har han sett att det står mycket att läsa om just den medicinska sidan. Jag överlämnar till de andra att utveckla detta.

Fru talman! Vi är alla rörande överens om hur viktig idrotten är. Därför borde egentligen det här betänkandet vara mycket omfattande och visionärt. Nu är det inte på det viset. Det beror inte på att kulturutskottets ledamöter tycker att detta är en oviktig fråga, utan på att en hel del utredningar ligger på vårt bord. Vi har Idrottsutredningen, Ungdomsutredningen, Dopningutredningen och Fritidsutredning. Vi vill inte föregripa utredningsarbetet. Men jag vill ändå ge en bild av hur Vänsterpartiet ser på vikten av idrott. Forskningen har visat vilken enorm betydelse rörelse har för vår hälsa. Man blir glad, uthålligare och får en bättre koncentrationsförmåga. Regelbunden rörelse ger även mindre stresshormoner, lägre blodtryck och helt enkelt en friskare befolkning. Särskilt för barn och ungdom är regelbunden idrott bra, bl.a. för deras självbild och kroppsuppfattning. Detta är insikter som man har väldigt god nytta av. Idrott, rörelse, fysik och aktivitet är därför någonting som vi alla egentligen borde ägna mycket mer tid åt. Idrottsrörelsen är vår största folkrörelse med nära tre miljoner medlemmar. Dessa medlemmar är organiserade i olika föreningar och i korpklubbar. Genom idrott kan vi stressa av. De unga får också möjligheter till relationer med vuxna som kan vara goda förebilder. Genom att idrottsrörelsen når ut till drygt 60 % av pojkarna och 40 % av flickorna i högstadiet ger det en unik möjlighet för idrottsrörelsen att vara fostrare och förebilder. Föreningslivet ger ju också en demokratisk skolning. Statens stöd till idrotten 1997 är ungefär 540 miljoner kronor. Landstingen ger 100 miljoner kronor, och kommunerna satsar hela 4,5 miljarder kronor antingen i direkta stöd - det är en mindre del - eller stöd i form av anläggningar. Trots det till synes mycket stora stödet från kommunerna har det minskat drastiskt under de senaste åren. Det har inneburit att föreningar och ideellt arbetande idrottsledare, som gör ett fantastiskt jobb, måste öka sin självfinansiering och sin egenfinansiering bl.a. genom reklam, sponsring, lotteriförsäljning, basarer m.m. Men man har också fått överta driften av kommunala anläggningar. Jag tror att det är viktigt att föreningars övertagande av kommunala anläggningar inte enbart ses som en nödvändighet på grund av ekonomiska skäl. Om det finns en tanke, en ideologi, bakom övertagandet tror jag att det kan stärka föreningslivets ställning i folksjälen och på sikt också leda till ett större eget deltagande och engagemang. Men det är också viktigt att allmänheten och övriga kommuninvånare får tillgång till lokalerna. Även en viss kommersialisering med reklam och sponsring måste få förekomma i idrotten. Men det finns en gräns i idrotten - vår största folkrörelse. Det får inte gå så långt att man säljer sin själ. Kommun, landsting och stat måste även fortsättningsvis vara en garant för allas deltagande på basplanet och i det vi kallar breddidrott. Jag tycker att det var fel signal att ytterligare minska bidraget till idrotten med 55 miljoner, som gjordes i budgeten för 1997. Risken är att det blir en för stor börda för idrotten att bära så att breddidrotten får lida. Det finns ju även en gräns för hur stora lotteriintäkter man kan få, hur mycket näringslivet kan sponsra och vad företagen kan lägga sina pengar på. Målet i kulturpropositionen angående att det statliga stödet skall vara en motkraft till de negativa kommersiella skadeverkningarna tycker jag även skall gälla på idrottsområdet. Idrotten skall ju förnyas, förbättras, utvecklas och förutsätts kunna existera i oförminskad omfattning utan uppräkning av de statliga stöden. I stället har den fått en minskning på 11 %. Det är ju en logik som inte riktigt går ihop. När de sociala klyftorna växer påverkar det också familjernas möjligheter att bidra till sina barns idrottande. Idrottens sociala roll är erkänd. Ett minskat offentligt stöd kan också ge minskat deltagande i föreningslivet och idrotten. Samtidigt behövs egentligen idrotten mer än någonsin när det sociala välfärdssystemet monteras ned. Idrotten är också ett mycket bra verktyg i integrationsarbetet mellan svenskar och invandrare och mellan friska och handikappade. Idrotten skall också vara en mötesplats, ett positivt alternativ till all destruktivitet som finns i samhället. Vänsterpartiet välkomnar därför den parlamentariska utredningen om stödet till idrotten. Senast en sådan analys gjordes av staten var 1970. Den här analysen och utvärderingen av målen för det statliga stödet är därför mycket befogad. Jag förutsätter också att den görs i nära samarbete med idrottsrörelsen och att dess integritet och självständighet också respekteras. Jämställdhet inom idrotten är fortfarande en stor och aktuell fråga. Riksidrottsförbundet har ännu inte lyckats uppnå sina mål. Utskottet menar att idrottsrörelsen skall fortsätta sitt jämställdhetsarbete, vilket jag också tycker. Mycket återstår att göra. Man kan kvotera till styrelser. Det är ett medel. Men utan strukturförändringar och utan ett mer anpassat arbetsätt så att det passar kvinnor, är det svårt att lyckas - och det hoppas jag verkligen att Riksidrottsförbundet kommer att göra. Till betänkandet har det bifogats en reservation. Den handlar om en utredning angående proffsboxning. Jag delar utskottets uppfattning att en sådan utredning inte bör göras med hänvisning till det tidigare ställningstagandet angående de medicinska riskerna som finns med boxning. Sedan 1884 har ca 500 boxare avlidit av skador från boxning. De senaste två åren har sju boxare dött på grund av sina skador. Detta är fakta som är tagna från RF:s egen statistik. De som förespråkar proffsboxning anser det vara en dubbelmoral att inte tillåta det i Sverige när vi kan se det i de privata TV-kanalerna. Ja, dubbelmoral eller inte, att tillåta proffsboxning kommer sannolikt att öka påverkan på dem som tar till våld före konfliktlösning med samtal. Att låta duktiga amatörboxare i Sverige boxas här utan skydd tills matchen är över eller tills en blir knockad, dvs. att hjärnfunktionen slås ut, är ingenting jag vill medverka till. Det måste ju vara det som är syftet med motionen och reservationen. Jag tycker att det räcker med amatörboxning i Sverige. Argumentet att boxning är en arbetarklassport och att vi därför skall stödja proffsboxning anser jag inte heller håller. Amatörboxningen gör många bra insatser. Jag vill särskilt premiera deras arbete med ungdomar som har hamnat litet snett i samhället. Men att premiera det arbetet genom en legalisering av proffsboxning tror jag inte är rätt väg. Jag vill fråga dem som framför det argumentet: På vilket sätt stöder man arbetarklassen genom att legalisera proffsboxning? Det frågar jag mig. Jag yrkar bifall till betänkandet.

Fru talman! Svensk professionell boxning förbjöds 1969. Någon utredning om den professionella boxningen har emellertid aldrig gjorts. Normalt brukar ju ett lagförslag föregås av en utredning, men detta var alltså inte fallet i denna fråga. Jag tycker nu att det snart trettioåriga förbudet borde tas upp till diskussion. En förutsättning för rättvisande bedömning är att frågan får en allsidig belysning i en opartisk utredning. Mycket har hänt sedan 1969. Det internationella utbytet har ökat på alla områden. Förbättrade kommunikationer har ökat resandet och skapat större förståelse för andra kulturer. Via satellitöverföring kan vi ta del av sport från hela världen. 1995 sände t.ex. Eurosport 228 timmars proffsboxning, och Supersport Film Net sänder för närvarande 250 timmar om året. Boxningssporten är en av världens största och mest spridda sporter, och Internationella Boxningsförbundet har 186 medlemsländer. Detta avspeglas givetvis i TV. Dagens professionella boxning skiljer sig också åtskilligt från den som bedrevs på 60-talet. Reglerna är förbättrade när det gäller säkerhetsföreskrifter av olika slag. Den professionella boxningen är betydligt mindre farlig än många andra icke ifrågasatta fritidsoch idrottsaktiviteter. Men självfallet kan den medicinska kontrollen utökas och reglerna avseende utrustning och säkerhet förbättras. Det kan emellertid konstateras att dödsfall och skador över huvud taget är få jämfört med andra idrottsgrenar. De etiska aspekterna och värderingarna finns alltid med i sammanhanget. Under senare år har ett stort antal flyktingar och invandrare kommit till Sverige. För dem är boxningen en allmänt känd och etablerad sport. Det visar sig också i Svenska boxningsförbundets verksamhet. Jag tror det är utomordentligt viktigt att invandrarungdomar har möjlighet att välja en sport som passar just dem. För ungdomar med språkproblem och olika sociala problem kan just boxningssporten vara ett led i anpassningen till det svenska samhället. Frågan är om en sport kan bli tillräckligt intressant och i längden behålla sin dragningskraft om det inte finns möjlighet att utöva sporten professionellt. Jag tror också - vilket kanske kan tyckas paradoxalt - att boxningssporten kan motverka det pågående våldet bland ungdomar. Boxningen är fostrande genom de regler man har inom sporten. Aggressioner och frustrationer kan levas ut under ordnade former. Man lär sig fair play genom att boxas på lika villkor. För mig är det självklart att man skall få delta i vilken allmänt erkänd sport man vill och kunna utöva den professionellt. Det är ett fritt val under ansvar som den enskilde skall kunna göra. Restriktionerna utgörs endast av de regler sporten själv ställer upp. I slutet av sitt anförande ställde Charlotta Bjälkebring en fråga. Hon undrade på vilket sätt den här sporten kan gynna arbetarklassen. Då skulle jag vilja säga att det är en billig sport, om man räknar med att arbetarklassen har mindre pengar att röra sig med. Den passar för övrigt alla, oavsett vilken klass man kommer från. Fru talman! Arbete pågår nu globalt för att såväl amatör som proffsboxning skall organiseras i samma organisation. Därmed går det inte längre att upprätthålla något förbud mot proffsboxning. Det är därför viktigt att vi i god tid utreder frågan för att kunna påverka boxningens regler och villkor så att de blir så säkra som möjligt. Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! Jag vill börja med att säga att det är positivt att en idrottspolitisk utredning nu är tillsatt och att arbetet har kommit i gång. Vänsterpartiet har faktiskt under flera år motionerat om att en sådan utredning skulle komma till stånd. Det skedde först för döva öron. Men nu är arbetet i gång och det är vi, som Charlotta Bjälkebring också har gett uttryck för, glada över. När vi nu har tillfälle att diskutera idrottspolitik finns det anledning och egentligen en önskan om att ta upp olika aspekter på idrotten i vårt samhälle. Alla är överens om att idrotten fyller en stor social funktion och att idrotten är oerhört viktig i många människors liv, oavsett om man är utövare eller åskådare. Det torde stå utom all diskussion. Men det finns också en tendens, tycker jag, i hela den idrottspolitiska debatten att på ett oriktigt sätt dra upp en motsättning mellan vad man kallar elit och bredd. Till att börja med måste man kanske avgöra vad idrott är. Idrott är inte all fysisk aktivitet. Idrott är inte ens all fysisk aktivitet som liknar idrott. Idrott är tävlingsverksamhet och träningsverksamhet för tävlingsverksamhet. Motionspromenader, fjällvandringar, danskurser och sådant är faktiskt inte idrott. Inte heller motionsgympa och liknande är idrott, även om inspirationen kommer från idrott och även om träningsformen är idrottsliknande. Man kan ändå inte se det som idrottsutövning i ordets egentliga mening. Ofta gör man tudelningen mellan bredd och elit utan att förstå att bredd och elit egentligen är avhängiga av varandra. Den knatte som börjar sparka fotboll eller den flicka som börjar med fotboll eller slalom drömmer i början ofta inte om att platsa i korplaget eller något liknande, utan har naturligtvis förebilder inom det vi kallar elitidrott. Elit och bredd är avhängiga av varandra. När en klubb får upp ett lag på elitnivå genererar det fler ungdomar som också vill börja aktivera sig inom den idrotten. Det sambandet är helt klart. Ibland moraliseras det också över idrottens elitism, över att det finns tävlingsverksamhet och över att vissa vinner över andra. Man ställer understundom krav på att alla måste få vara med, något som idrottsrörelsen i sig i stor utsträckning och mer än många andra i samhället försöker leva upp till. När man nu diskuterar detta med företrädare för kulturutskottet vill jag också säga att ingen ställer samma krav om att alla skall få vara med på andra delar av kulturlivet. Ingen kräver att de tondöva nödvändigtvis skall få vara med i sångkören. Ingen kräver att den som inte kan spela skall få vara med i orkestern. Jag tror inte heller att kulturutskottets ledamöter uppsöker en teater där skådespelarna inte läst på sina roller eller inte utvecklat sin förmåga att gestalta det som författaren vill ha sagt med sitt verk. Men på idrotten ställer man kravet att här måste alla som vill få vara med i laget, och om det inte går i något lag, moraliseras det väldigt över detta. Skillnaden i övningsuttryck är egentligen inte så stor mellan kulturella uttrycksformer och idrotten. Den som vill förfärdiga sin förmåga i någon idrottsgren ägnar stor tid åt att öva dels naturligtvis kondition, dels förmåga till koordination osv. Det är på precis samma sätt som med en instrumentalist inom musiken som flera timmar dagligen övar sin koordination. Men när en idrottsman blir väldigt skicklig och människor går och tittar på denne, säger man att det har ett drag elitism som inte skall accepteras. Och elitidrott skall behandlas styvmoderligt. Det är bara bredden som samhället skall gå in för. Inom kulturen är det precis tvärtom. Men ingen anklagar den skickliga violinisten för att vara en elitist. Ingen säger att den skicklige skådespelaren och gestaltaren av en författares tankegångar är elitist eller att det är elitism att beundra densamme. När det gäller idrott vänder man plötsligt på begreppen, och då har man en mycket mera fördomsfull syn. Jag skulle vilja säga att det till dels, även om idrottsutövare finns i alla sociala skikt, kan finnas en sorts social eller klassmässig grund för en sådan dubbelmoral som ofta finns kring idrotten. Bredd och elit hör alltså ihop, även om det är klart att det också finns problematiska tendenser som idrottsrörelsen har att möta. Mäktiga finansintressen bakom TV-kanaler försöker t.ex. slå isär elit och breddidrott, vilket jag menar att man inte får falla till föga för. Jag menar att vi borde värna den svenska idrottsmodellen, en enhetlig idrottsrörelse med en mångfald som verkligen ger utrymme för människor att utöva idrott på många olika nivåer. Allt annat skulle vara förödande. Jag tror också att det är destruktivt för vissa idrotter när man slår in på den farliga vägen med hårda och bestämda åtskillnader mellan vad som kallas elitidrott och vad som kallas breddidrott. Jag menar alltså att det finns en dubbelmoral kring idrotten. Att så är fallet märks inte minst i samhällets inställning till boxning och proffsboxning. Jag utgår här inte från min subjektiva upplevelse av boxning. Denna är varken mitt första eller största idrottsintresse. Men vi måste se på fakta. Vi talar om idrottens sociala roll. Få idrottsgrenar gör en så fin social insats som boxningen. Ofta rekryterar boxningen ungdomar ur det som kallas underklass. Den suger även upp en och annan kille som kanske är litet på glid. Boxningssporten gör att de finner sig själva och anpassar sig i samhället. Det är inte särskilt vanligt att ungdomar som börjar med boxning praktiserar sin sport otränade ute på gatan. Ofta är tendensen precis den motsatta, nämligen att ungdomar på glid sugs upp i boxningsklubbar, och därmed utför boxningen en stor social gärning. Det är kanske också så att det till boxningen procentuellt dras fler ungdomar som annars skulle vara i en social riskzon än vad som gäller för andra idrotter. Många andra idrotter kräver så mycket av ekonomi, stöd hemifrån och föräldraengagemang att ungdomar faktiskt i många fall blir utanförställda om de kommer från sämre bemedlade hem. I egentligen alla sporter kan förkovran leda till att man tjänar pengar, så också inom amatörboxningen. Ingen skall inbilla mig någonting annat. Det förekommer inom alla s.k. amatöridrotter. En liten begränsad del, nämligen de allra duktigaste, har också möjlighet att gå vidare till att bli professionella utövare av sin sport. Vi kan naturligtvis diskutera även den professionella idrotten, men det är helt klart att den hör till verkligheten. En boxare utsätter sig naturligtvis för vissa skaderisker, som framhålls i betänkandet. Hjärnorna har törhända heller inte blivit mera okänsliga nu än för 25 år sedan, som en debattör tidigare sade här. Men det är också så att hjärnorna inte blir mera okänsliga för att svenska killar åker till Danmark eller Finland och utövar sin sport. Hjärnan blir inte heller mera okänslig för att man utövar sin sport i länder där det inte finns en betryggande medicinsk kontroll, där man inte kan sätta upp åldersgränser, där man inte kan ställa krav på att det skall gå viss tid från det att man har tagit emot ett knockoutslag och till dess att man får gå upp i ringen igen. Det finns en rad punkter där kontrollen skulle kunna förbättras, om man såg över det otidsenliga förbud som vi faktiskt har. Dessutom har vi faktiskt i Sverige i många sådana här sammanhang en bättre regeltillämpning och en bättre social kontroll - inte bättre än i alla länder men bättre än i väldigt många länder. Dessutom har det proffsboxningsförbud som vi har egentligen varit verkningslöst. Sverige har aldrig haft flera duktiga professionella boxare än nu, trots förbudet. Det har alltså inte hindrat pojkar från att slå in på den här vägen. Förbudet hindrar oss inte heller från att titta på proffsboxning. Jag tror att många även bland de kammarledamöter som kommer att trycka på ja-knappen för att stödja att det inte skall tillsättas en utredning följer proffsboxning på någon av kabelkanalerna. Kanske tycker de i sitt hjärta också att det är ganska läckert när svenska killar försvarar mästerskapstitlar och gör bra insatser. Det är givet att skaderisken är allvarlig, men det är den inom många idrotter. Varför skall man då vara mer förmyndaraktig mot boxare än mot andra? Skulle de vara omedvetna om reglerna för sin sport? Skulle de vara omedvetna om att det förekommer slag också mot huvudet och om hur det känns att ta emot de slagen? De är nog mer medvetna om det än många av kammarens ledamöter. Det är faktiskt så att vi tillåter många andra kampsporten, t.o.m. sådana som premierar sparkar mot huvudet. Det är tillåtet i Sverige, men boxning med vadderade handskar mot tränade människor som frivilligt ger sig in i sporten är det inte. För att avrunda detta, fru talman, vill jag säga att boxning ger en allsidig och social fostran. Det har alltid främst varit en arbetar och underklassport. Numera är det inte minst invandrarungdomar som drar sig till boxningslokalerna. En del framträder för Sverige i internationella sammanhang, och många av dem som ännu är amatörer drömmer om att bli proffs och att kunna leva på sin sport. En del tar också det steget. Men varför skall de behöva att åka över Öresund för att förverkliga sin dröm? Dubbelmoralen är påfallande. Därmed yrkar jag bifall till den moderata reservationen till kulturutskottets betänkande.

Fru talman! Jag kan instämma i mycket av det som Kvist har sagt om motionen rörande proffsboxning av Alf Svensson och som har undertecknats av Kenneth Jag är tacksam över att två moderatkvinnor har visat sig så modiga att de har vågat reservera sig till förmån för våra motioner om en allsidig utredning rörande proffsboxning i Sverige. Ändå gladare är jag över att vänstern och högern för en gångs skull har kunnat kämpa i samma ringhörna i denna debatt. Det visar också att idrotten kan förena. Utskottsmajoriteten har dock inte vågat sig på att gå så långt som till en utredning. Något nytänkande har sannerligen inte insmugit sig i utskottet. Nej, i gammal förbuds och förmyndarstil vidhåller utskottet det som har sagts sedan 1969. Utskottet säger att det under senare år har behandlats flera motionsyrkanden om upphävande av proffsboxningsförbudet. Man hänvisar till att utskottet gör samma bedömningar av riskerna med professionell boxning som gjordes inför lagstiftningen 1969. En gång avvisning av en motion - alltid avvisning tycks vara utskottets signum. Vidare säger utskottet att "det inte heller senare har inträffat någon omständighet som ger anledning att ompröva förbudet mot professionell boxning". Utskottet avstyrker därför motionsyrkandena om en utredning. Har ni hört det förut? Jag skall kort ange de främsta argumenten varför jag anser att proffsboxningsförbudet borde upphävas. För det första: Det handlar om vuxna människor. Vuxna människor skall själva få bestämma vilken idrott de vill utöva och vilket yrke de skall ha. Nu råder det i praktiken ett yrkesförbud för de ca 15 proffsboxarna - flest i modern tid, som Kenneth Kvist sade nyss. De måste alltså söka sig utomlands för att få utöva sitt yrke. Det är med andra ord fråga om ett näringsförbud. För det andra: Sverige skulle kunna öka säkerheten för proffsboxarna om proffsboxningen tilläts här. Nu måste ju boxarna tillämpa de nordamerikanska reglerna. När man nu i utskottet är så orolig över boxarnas hälsa vore det positivt att tillåta proffsboxningen i Sverige och låta Svenska boxningsförbundet vara med och utforma reglerna här hemma när det gäller medicinska kontroller, EEG-undersökningar, att man inte får gå upp i en match när man nyligen har blivit knockad osv. Nej, nu tvingas boxarna till andra länder och andra länders regler. För det tredje: Det har här tidigare sagts och det förtjänar att upprepas att boxningen har en fostrande inverkan. Det är inte ovanligt att sociala myndigheter "remitterar" svåra ungdomar till boxningsklubbarna. Inom få sporter - kanske inte inom någon - råder det en sådan lydnad och respekt för domaren. Jag har bevistat ishockeymatcher med Färjestad och bandymatcher med Boltic i Karlstad där man skriker domardjävel. I boxningssporten lyder man domarens minsta vink. Detta är mycket viktigt, tycker jag. Särskilt intressant är det att invandrare ofta söker sig till boxningsklubbarna. Det har jag själv kunnat konstatera när jag varit och hälsat på i Redbergslids boxningsklubb. Våra främsta amatörboxare kommer faktiskt från andra länder t.ex. Zimbabwe, Iran, Irak och delar av Sydamerika. Varför inte låta dessa ungdomar få utöva sitt yrke i vårt land? Det har talats om boxning som en arbetarsport. Ja, det kan ligga mycket i detta. Det är kanske mitt proletära ursprung som har gjort att jag har intresserat mig för denna sport. Och det är inget fel i det, tycker jag. För det fjärde: Det är något av en dubbelmoral att de flesta tycker att det är toppen när våra boxare vinner utomlands i tuffa matcher. Vem minns inte när Ingo vann över Floyd Patterson? Hemma i Karlstad satt varenda familj som klistrad vid TV-apparaterna. Och hur många jublar inte när George Scott vinner sina matcher i dag? Då sitter väldigt många vid sina TV-apparater. Även proffsboxning visas ju som bekant i TV. Att tro att det går att förhindra människor från att se på när denna sport utövas är att som strutsen sticka huvudet i sanden. Men när det gäller att förbjuda går riksdagen i spetsen som vanligt. Jag har nu framfört några argument till varför jag tycker att proffsboxning skulle tillåtas i Sverige. Men observera att vi inte har begärt ett regelrätt tillåtande av proffsboxning i vår motion. Nej, vi har mycket blygsamt begärt en allsidig utredning. Som flera talare här har sagt har det aldrig gjorts någon egentlig utredning som grund för proffsboxningsförbudet 1969. Det förbudet är alltså grundat mer eller mindre på ett tyckande från riksdagens sida. Ofta är det så att bara man förbjuder sover riksdagsledamöter gott om natten. Då tycker de att de har gjort någonting bra. Fru talman! Kanske kommer trots allt beslutet efter denna debatt att innebära ett litet steg framåt när det gäller boxningssporten. Åtminstone tror jag att många i min egen grupp kommer att följa reservanterna. Droppen urholkar stenen. Det vore konstigt om vi i vår internationaliserade värld inte skulle vara mera öppna i Sverige än att vi för alltid skall förbjuda utövandet av en sport. Jag yrkar alltså bifall till reservationen.
Fru talman! Jag vill göra klart att utskottet och vi som har diskuterat frågan är mycket positivt inställda till det arbete som görs av boxningsklubbarna. Vi är också mycket positivt inställda till framför allt amatörboxningens insatser. Jag instämmer i det som Kenneth Kvist och andra har sagt om deras arbete. Men det väsentliga är att det är en mycket stor skillnad mellan amatörboxning och professionell boxning. Amatörboxningen är omgärdad av helt andra regler än proffsboxningen. Man boxas t.ex. i tre ronder à tre minuter. Amatörboxarna har också huvudskydd och andra skydd som man inte har inom proffsboxningen. Det tyngsta argumentet i denna diskussion är just de medicinska riskerna med boxningen. Sedan anför vissa talare att det finns risker också i andra idrotter, och det är riktigt. Men i det här fallet går idrotten ut på att skada motståndaren så att han inte kan fortsätta matchen. Jag tycker att detta med uppsåtet är ett viktigt argument.
Fru talman! Boxningssporten är ju a nobel art of self defence. Den går faktiskt ut på att man inte skall bli knockad. Det är viktigt att säga detta. När man nu alltid håller på att förbjuda och förbjuda då förhindrar man ju Svenska boxningsförbundet att ta ansvar för matchning och hälsoundersökningar. Man tvingar alltså ut våra professionella boxare till utländska managers.

Fru talman! Det som Gullan Lindblad sade senast understryker egentligen vad jag har hävdat när det gäller de medicinska riskerna. Bara det faktum att boxningen måste omgärdas av denna rigorösa medicinska kontroll betyder ju att den är förenad med väsentligt större risker än många andra idrotter. Jag tycker inte att det är riktigt korrekt att säga att frågan inte är ordentligt utredd. 1986 fanns det som jag tidigare sade en motion om att förbjuda amatörboxningen i Sverige. Man inhämtade kunskaper från bl.a. Svenska Läkaresällskapet, som hade tittat på undersökningar som var gjorda utomlands. I Svenska Läkaresällskapets yttrande höll man med motionären om att det var mycket tveksamt att man i Sverige skulle tillåta amatörboxning. Man sade att det eventuellt kunde tillåtas om slag mot huvudet förbjöds. Men jag tror att den typen av boxning skulle se ganska lustig ut. Så jag vidhåller att en utredning, med de goda mätinstrument som nu finns inom den medicinska forskningen, förmodligen skulle leda till att boxningen skulle få ännu större problem att överleva även på amatörnivå, vilket är något som vi inte tycker skulle vara bra.
Fru talman! Det var ju fantastiskt att denna förbudsriksdag inte också förbjöd amatörboxningen. Dessbättre lyckades man inte med det i alla fall. Lars Lilja glömmer tydligen helt att andra sporter också är förenade med risker. Det var väl inte mer än drygt ett år sedan en ishockeyspelare fick halspulsådern avskuren i en ishockeymatch. Ishockey är också en sport som jag tycker att det är roligt att titta på ibland. Alla sporter kan ha risker, men det viktiga är ju att den enskilda människan skall ha rätt att välja vilken sport han eller hon vill utöva. Lars Lilja glömde också att det är en utredning som vi har begärt, inte ett omedelbart upphävande av proffsboxningsförbudet.

Fru talman! Jag kan hålla med Marianne Andersson om att det kanske inte är så många frågor där höger och vänster möts på detta sätt. Däremot kanske inte hela min partigrupp håller med min moderata medmotionär och de moderata reservanterna. Men det finns säkert flera frågor, dock inte lika många som när Socialdemokraterna eller Centerpartiet möter högern. Där är det kanske fler frågor. Det Marianne Andersson säger när det gäller våldet är ju intressant. Proffsboxning är ingen lösning; nej det är det verkligen inte. Den rollen har inte heller boxningen tagit på sig. Proffsboxningsförbudet har inte heller inverkat så att vi har fått en bättre utveckling när det gäller våldstendenser i samhället. Det är klart att en del av det här våldet äger rum i folksamlingar, och ofta då i folksamlingar i anslutning till eller utanför idrottsplatser. Men mycket rejält är faktiskt gjort. Inte tillräckligt kanske, men mycket rejält är gjort. Idrottsrörelsen har t.ex. projektet Bättre läktarkultur. Inom många idrottsföreningar, det är ju framför allt vissa idrottsföreningar som drabbas av den här idrottssvansen, läggs det ned åtskilliga resurser, personellt och ekonomiskt, för att få en bra läktarkultur och för att se till att det bara skall vara glädje och trivsel kring idrottsarenorna. Det är i mycket ett samhälleligt problem vi har att göra med här, ett problem som får sitt uttryck bl.a. i anslutning till idrotten. Men det är inte ett problem som emanerar ur idrotten eller ur idrottsrörelsens idé.

Fru talman! Vi är överens om ambitionen att vi skall minska våldet i samhället. Men idrottsrörelsen gör faktiskt åtskilligt. Vi skall ha klart för oss att i det här landet spelas det kanske, jag säger "kanske" för jag är osäker, över 10 000 fotbollsmatcher på ett år. Det kanske är ännu fler. Det kanske är vid fem sex sådana matcher det inträffar någonting som brukar betecknas som "läktarvåld". Det är alltså ingenting som är typiskt för idrottsrörelsen, utan det är någonting som händer i några udda sammanhang. Tyvärr drabbar det ofta vissa populära lag i storstäder. Man har hejarklackar där kanske inte själva klackens ofta löst organiserade medlemmar är de som ägnar sig åt detta, utan det kanske är andra som befinner sig mer i periferin men som utger sig för att tillhöra hejarklacken som ägnar sig åt sådan här verksamhet. Jag menar att detta framför allt är ett samhälleligt problem. Idrotten tacklar detta ansvarsfullt. Idrotten lägger ned stora resurser, mycket tankemöda, på hur man skall lösa och stävja och få bort det våld som trots allt förekommer. Jag menar att det är fel att säga att inget rejält är gjort. Mycket rejält görs, men det är ett stort problem, och det är inte så väldigt lätt lösa det. Ingen har hittat den gordiska knuten för att klara av problemet.

Fru talman! Jag kan inte på fullt allvar tro att Marianne Andersson menar att våldet i samhället skulle öka om vi tillät proffsboxning i Sverige eller att boxning över huvud taget skulle vara något tvivelaktigt. Det är faktiskt tvärtom så att boxningssporten är fostrande för unga människor. Det var ingen tillfällighet med det beslut som en tingsrätt fattade för inte så länge sedan. Det var en kille som hade blivit dömd för misshandel, och man förelade honom socialvård i form av boxningsträning för att han skulle lära sig ett bättre uppträdande. Inom boxningen lär sig faktiskt idrottsutövaren fair play. Det finns, som jag sade tidigare, få andra idrotter där man har sådan respekt för domaren. Jag anser därför att boxningssporten är av positiv betydelse när det gäller att kunna stoppa våldet bland Sverige ungdomar. Idrottens svans och läktarvåld och annat skall inte tillskrivas boxningssporten. Men där är jag också beredd på att man på olika sätt måste verka. Också där är vi, tror jag, överens över partigränserna. Vi måste försöka minska våldet i samhället. Sedan vill jag bara till sist säga att det inte är så ovanligt numera att höger och vänster möts här i riksdagen. Jag har ett antal reservationer i mitt utskott där vi har gjort gemensam sak mot hårda besparingskrav som Socialdemokraterna och Centern har föreslagit.

Fru talman! Jag ville bara med detta visa att det faktiskt förekommer samarbete över partigränserna i andra frågor. Men jag tycker att det är roligt att vi kan mötas i en sportslig fråga också. Visst kan vi ha olika bedömningar i olika sammanhang, men jag tror att många människor utanför det här huset skulle sätta värde på att vi litet oftare kunde samarbeta - och varför inte göra det när det gäller boxningen? Bland läkare finns det många olika uppfattningar. Jag har en läkare i min grupp som kommer att stödja reservationen.

Värderade talman! Betänkande 1996/97:KrU4, som behandlar idrottsfrågor i allmänhet, präglas av att en idrottsutredning är tillsatt. Kulturutskottet finner inte anledning att föreslå riksdagen att fatta beslut om sådant som skall behandlas i den idrottsutredningen. En motion av tredje vice talman Christer Eirefelt, Kenth Skårvik och mig har - som vi brukar säga - fått en välvillig behandling i utskottet men påkallar enligt kulturutskottets betänkande inte någon åtgärd av riksdagen. Vi har i motionen påpekat sådant som de flesta i det här huset är överens om. Idrottsrörelsen har stor betydelse för både individ och samhälle, bl.a. då det gäller ungdomens fostran. Inom idrotten skapas intressegemenskap mellan generationerna. Det gäller både för dem som utövar idrott och för dem som utgör publik. Många ideella organisationer - vid sidan av idrottsrörelsen - har också idrott på sina program. Det har givetvis stor betydelse, inte minst för friskvården. Värderade talman! Ett ärende har märkts särskilt i den här debatten. Det är förslaget att utreda om vi åter skall tillåta proffsboxningen i Sverige. Trots att endast två ledamöter i utskottet förordar en sådan utredning har alla som deltagit i den här debatten nämnt något om det. Som skäl för att vi skall utreda om proffsboxningen skall tillåtas anför Elizabeth Nyström att så mycket har förändrats sedan riksdagen förra gången beslutade om förbudet. Såvitt jag förstår har inget inom proffsboxningen förändrats till det bättre - även om reglerna har ändrats något och hälsokontrollen anses vara bättre än fordomdags. Många tycker att all boxning med aktivitetsstöd och annat samhällsstöd borde förbjudas. Men skillnaden mellan amatörboxning och proffsboxning är ändå ganska stor. Amatörerna har huvudskydd. Det har inte proffsen. Amatörerna har mjukare handskar än proffsen. Amatörerna boxas aldrig i match mer än tre ronder om tre minuter. På försök har man nu matcher om fem ronder om två minuter. Proffsmatcher omfattar upp till femton ronder om tre minuter. Proffsmatcherna slutar ofta i förtid genom knockout och ofta i någon av de sista ronderna när krafterna och försvarsförmågan är på uphällningen. Så skedde t.ex. när en italiensk proffsboxare för några veckor sedan slogs ihjäl. Den händelsen har för övrigt satt i gång en debatt om förbud mot proffsboxning i Italien. I amatörmatcher bryter domaren matchen när någon av boxarna tenderar att bli omtöcknad. Hos proffsen fortgår matchen "to the bitter end" i avvaktan på knockouten. Enligt den statistik som förs av den amerikanska boxningstidningen The Ring dödas årligen mellan fem och tio boxare - inte på grund av regelbrott eller olycksfall utan genom regelrätt utövad boxning. Härvidlag skiljer sig boxning från all annan idrott. Elizabeth Nyström och Birgitta Wichne, vad är det som förändrats inom proffsboxningen som gör att ni värnar så om den? Elizabeth Nyström och Birgitta Wichne får ursäkta, men jag trodde knappast att det var sant när jag hörde er påpeka att just proffsboxning skulle vara bra för sådana som inte kan svenska språket. Låt knytnävarna tala! Är detta det nya hemspråket för Moderata samlingspartiet? Värderade talman! Jag har fått ett brev från förre riksdagsledamoten Sten Sjöholm i Helsingborg. Han var ledamot för Folkpartiet 1965-1976. Då kallades han proffsboxningens fiende nummer ett. Ni kan vara övertygade om att han har följt sitt ärende även sedan han lämnade riksdagen, och hans argumentsamling är inte av det slaget att utvecklingen har passerat den, om nu t.ex. Elizabeth Nyström skulle tro det. Sten Sjöholm berättar bl.a. att när proffsboxningen förbjöds enligt beslut av Sveriges riksdag 1969 var var ärendet aktuellt än en gång - då efter en motion från ett par centerpartister. 262 riksdagsledamöter röstade för fortsatt förbud. 40 ville upphäva förbudet. I ett remissförfarande, en sorts utredning, Elizabeth Nyström, som föregick beslutet, uttalade sig bl.a. följande för förbud: Rikspolisstyrelsen, Riksåklagaren, Socialstyrelsen, Svenska läkaresällskapet, Svenska föreningen för psykisk hälsovård samt samtliga medicinska fakulteter vid våra universitet och högskolor. Det är också värt att notera att Svenska boxningsförbundet inte har motsatt sig förbudslagstiftning. I en intervju så sent som den 7 juli 1996 sade ledaren för svenska amatörboxningslandslaget, Lennart Bernström, så här: "Proffsboxning? Det har inte mycket med sport att göra. Det handlar om pengar. Här finns för många slaktoffer som offras för att en kille skall få en fin meritlista." Värderade talman! Jag yrkar bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande.

Fru talman! Så har representanten för Folkpartiet liberalerna talat. Stryk ordet liberalerna, är min uppmaning. Det stenhårda förbudstänkande som Carl Johan Wilson här företräder har verkligen inte mycket med liberalism att göra. Jag förstod att det är arvet från Sten Sjöholm som även i denna dag leder Folkpartiet - åtminstone Carl Johan Wilson. Även jag har fått ilskna brev från högst densamme. Men jag sätter inte så stor vikt vid dessa brev. Jag tycker att det var fel att införa detta förbud 1969, och jag tycker att det är ännu mera fel nu. Om bevekelsegrunden bl.a. var att skydda svenska folket från att se boxningssport är ju detta för länge sedan förlegat, eftersom vi kan se boxning i rader av TV Det farligaste som finns är att leva, Carl-Johan Wilson. Detta handlar om vuxna människor som själva skall ha rätt att utöva sin sport och även utöva sitt yrke i Sverige. Allt det som Carl-Johan Wilson radar upp, t.ex. tunna handskar och annat, har ju sin grund i att vi tvingar ut våra proffsboxare att finna sig i andra länders regler. Min motion, som jag har skrivit tillsammans med Alf Svensson och Kenneth Kvist, är baserad på Svenska boxningsförbundets åsikter. Detta förbund vill naturligtvis ha ett upphävande av proffsboxningen. Men vi har inte sträckt oss längre än till ett blygsamt utredningsförslag. Men Folkpartiet liberalerna säger nej. De säger: Vi förbjuder.
Värderade talman! Det kan väl knappast vara någon poäng att föreslå en utredning av proffsboxning med den förhoppningen att utredningen skall visa att proffsboxning inte bör införas igen? Gullan Lindblad säger att det inte är så farligt utan att man bara har föreslagit en utredning. Det vore väldigt märkligt om en så klok person som Gullan Lindblad skulle föreslå detta med förhoppningen att det säkert blir ett förbud. Värderade talman! Den som försvarar friheten för människor att utöva proffsboxning bör inte lägga sig i om Folkpartiet har ordet liberalerna i sitt namn.
Fru talman! Carl-Johan Wilson har inte hört vad jag har sagt. Jag har klart deklarerat var jag står i denna fråga. Jag tycker att vi skall häva proffsboxningsförbudet. Men vad vi har begärt i ett första skede är en allsidig utredning. Så mycket respekt har både Carl Johan Wilson och jag för utredningar att vi vet att om det skulle komma till en punkt där man absolut säger nej, då får vi finna oss i det. Men jag tycker att det är fel att grunda ett långvarigt förbud på tyckande. Sedan finns det en rad regler som vi skulle kunna ändra på om vi tillät proffsboxning i Sverige: tillämpande av amatörregeln om jämbördig matchning, användande av säkerhetshandskar och en rad olika saker som Carl-Johan Wilson själv har påtalat. Men detta får inte en chans. I stället driver vi nu dem som vill utöva detta yrke till andra länder med deras betydligt tuffare regler.
Fru talman! Gullan Lindblad har redan sagt mycket som jag tänkte säga, men jag måste få återkomma till Carl-Johan Wilsons inlägg. Beslutet fattades 1969. Det är alltså 27 år sedan. Som ny här i riksdagen vänder jag mig mot när svenska parlamentariker är besserwissrar i stället för att göra en utredning och se vad den leder till. I reservationen har vi mycket väl pekat på att det är just en utredning vi vill ha. Då skulle vi få svar, men Carl Johan Wilson är tydligen väldigt rädd för att det skulle bli ett positivt svar. Jag måste få säga en sak när det gäller svenska språket. I lagsporter måste man nämligen tala mycket mer till varandra. Det trodde jag att Carl-Johan Wilson visste. Därför är boxningssporten så bra för de invandrare som inte kan det svenska språket och vill ägna sig åt boxning.
Fru talman! Egentligen har Gullan Lindblad på ett utmärkt sätt argumenterat för ståndpunkter som jag har gemensamt med henne. Påfallande i Carl-Johan Wilsons inlägg är denna mentalitet och denna dubbelmoral. Det är ju faktiskt så i dag - vilket inte var fallet 1969 - att det finns flera andra s.k. kampsporter som tillåter och poängsätter slag och t.o.m. sparkar mot huvudet. Men för dem finns inga förbud. De är tillåtna. Men för boxningssporten, som kanske mer än andra liknande idrotter är kringgärdad av regler och kontroller, verkar man för ett förbud. Sverige kan faktiskt också spela en internationell roll. Visst finns det avarter. Visst finns det skumraskmatcher och människor som används på det sätt som Carl-Johan Wilson beskrev. Det är otäcka sidor av den här hanteringen. Men det beror på att det försiggår i länder där den sociala ansvarigheten inte är rådande på samma sätt som vi hoppas på i vårt land och där penningintressena får råda mycket mer oinskränkt än jag tror att de skulle få göra här. Det är ett bra krav att de ändrade förhållandena skall leda fram till en allsidig utredning där vi belyser hela frågan om proffsboxning. Det är ett otidsenligt förbud.

Fru talman! Jag vill först tacka för svaret. Jag framställde en liknande interpellation till statsrådet Blomberg för två veckor sedan. Den handlade om introduktionsstödet och en eventuell fortsättning för invandrare. Jag förstår att det är någonting på gång på det området och även på andra områden. Det var ett uttömmande svar. Långtidsarbetslösa hör egentligen inte till socialminister Wallströms område, men jag tog med också dem i min interpellation. Jag håller helt med om att socialbidragets syfte är att det skall vara en utväg när ingenting annat står till buds. Men det har nu tenderat att bli en försörjningskälla, och det är fel. Det talas i svaret på s. 2 om försörjningsstöd, men jag vet inte vad det innebär. Hur stort är det och vad skall det omfatta? Socialbidragen minskas nu i vissa kommuner till långt under 2 000 kr. Då är frågan vad som skall ingå i bidraget och om man skall behöva stå med mössan i hand. Hur mycket skall man få till t.ex. skor, sjukvård och sådant? Också jag tycker att socialtjänsten skall arbeta aktivt, men det är väldigt svårt med de personalnedskärningar som har skett ute i kommunerna på bl.a. försäkringskassorna. Rehabiliteringsinsatserna har också minskat. Det är svårt att arbeta för dessa frågor hur behjärtansvärda de än är om det inte finns tillräckligt med personal. Socialministern säger i svaret att hon skall återkomma med andra åtgärder för att kostnaderna för socialbidragen skall minska. Det är verkligen önskvärt. När statens ekonomi saneras förs mycket av den saneringen över på kommunerna, men några pengar tillförs inte. När människor blir utstämplade och av andra skäl inte passar in i systemet hamnar de på socialkontoret. Därför har kommunerna fått en orimligt stor pengabörda att bära. Arbete och arbetsträning för ungdomar är också viktigt och bra. Ungdomar lider om möjligt ännu mera om de inte kommer in på arbetsmarknaden och blir vana att sköta ett arbete. Det är vi säkert överens om allihop. Vem skall betala det försörjningsstöd som planeras enligt Invandrarpolitiska kommitténs förslag? Är det staten eller kommunerna? Det växer fram en hel del rasism i de kommuner som har ett stort antal invandrare och där den största delen av socialbidraget går till invandrare. Jag vet att dessa kommuner har fått 400 miljoner kronor sammanlagt, men det kanske inte räcker. Det är viktigt att det svenska välfärdssystemet ses som en helhet. Det är därför jag har framställt denna interpellation. Jag tycker att staten måste ha ett större försörjningsansvar. Situationen blir annars olika i olika kommuner. Alla invånare i Sverige bör väl ha ungefär samma förutsättningar att klara sig. Varken människorna själva, kommunen eller staten är betjänta av att stora delar av folket med mössan i hand ber om bidrag. Ungefär 40 % i Sverige lever i dag på en nivå som ligger runt socialbidragsnormen - en siffra som jag har fått som jag hoppas är riktig, och jag har försökt att få den bekräftad. Det är oerhört många. Människor behöver självförtroende och stolthet för att klara att komma in i samhället igen. Hur stort blir försörjningsstödet, vad innehåller det och hur blir det med ungdomar och KAS? Är det någon förändring på gång här?

Fru talman! Detta var ju en del av det som jag gärna ville ha till svar. När jag framställde min interpellation hade man inte kommit så långt. Vi har ju fått skjuta upp interpellationsdebatten, mest på grund av mig, tror jag. Jag framställde interpellationen före jul och skulle ha fått den besvarad redan i januari, men då var jag bortrest. Kommunerna måste garanteras att pengar så att säga följer med. Jag har inte riktigt fått klart för mig om försörjningsstödet skall betalas av staten eller av kommunerna. Hur det är med detta vill jag få bekräftat. Jag tycker att alla invånare så långt det är möjligt skall ha samma ekonomiska förutsättningar, i någon mån kanske anpassat efter var man bor. Det kan ju vara fråga om skilda behov. Man kanske måste ha fria resor etc. Bidrag är naturligtvis inte en lika bra lösning som arbete. Det tycker naturligtvis inte någon här. Det allra viktigaste är ju att lösa arbetslösheten, vilket ju sägs från alla håll hela tiden. Men när situationen ser ut som den gör i dag måste det finnas en generell spärr mot utslagning - en spärr som gör att man inte behöver "klä av sig naken" på socialbyrån för att få socialbidrag. Vi vet ju också att bostadsbidragen har blivit ett problem, men det kanske inte skall tas upp i det här sammanhanget. Nedskärningarna var för sig kanske inte är så stora att de flesta människor inte skulle kunna klara dem. Men totalt sett har ekonomin blivit förödande dålig för många familjer. Vi har fått brev från familjer som har barn som utestängts från dagis därför att man inte kan betala avgiften. 7 000 personer eller 1994, och antalet har säkert inte minskat. 700 av dessa människor försvann spårlöst. Vi vet inte var de är, om de är bostadslösa eller vart de har tagit vägen. Det är ett problem att människor knäcks, som kanske skulle kunna vara viktiga samhällsmedborgare. Antalet hemlösa har ökat ganska mycket, framför allt kvinnor. Varför är det så? Det är ju så att den politiska eliten är litet i otakt med folkets vilja på dessa områden. Jag träffar väldigt många människor som är förtvivlade. Säkert har också ministern varit i kontakt med dem. De säger: Snart slås jag ut. Vart skall jag och min dotter eller min man och jag med våra barn ta vägen? Vi har skuld på hyran och skulder till dagis. Vart skall vi ta vägen? Jag menar att man måste gå in och hjälpa dessa människor innan det har gått så långt. På något sätt borde ju dagis och hyresvärdarna känna till att de ligger efter med betalningarna. Man borde då kunna gå in och rädda dem, för det är viktigt att se till att människor inte ramlar utanför. En stor offentlig sektor förmår att ändra våra livsmönster. Kanske behöver vi en större offentlig sektor. Tänk på vad barnomsorgen har betytt för kvinnor i Sverige - även för män men ännu mer för kvinnor. Det finns en risk för att vår marknadsekonomi gör att vi fastnar i invanda könsrollsmönster. Det blir en tryckvåg mot offentlig sektor, vilket inte är bra för friheten och självförtroendet.

Fru talman! Det är svårt det här med helheten. Man kommer in på andra utskotts områden när man ser det i en helhet. Det gäller bl.a. bostadsbidrag och sådana saker. Om man skall klara av detta tror jag att reglerna måste ändras. Det är väldigt bra att det står tydligt i propositionen när den kommer. Det kan hända att människor för att få socialbidrag inte får bo kvar i ett litet hus med ganska låg hyra. Flyttar de till en lägenhet kan det bli dyrare, men då betalar kommunerna. Detta måste man se över. Självklart är det viktigt att kommunerna får bestämma själva. Men de kan inte ta det ansvaret när de inte får bestämma vilken skatt de skall ha. Jag är inte för skattehöjningar i sig, men skall de ta ett visst ansvar kan det bli följden. Om kommunen tycker att man vill höja skatten blir det indragna bidrag. Jag tror att vi måste ändra reglerna. Jag är övertygad om att staten måste gå in. Vi har haft en budgetsanering som har gått häftigt och fort, och i vissa fall har man fått backa och göra om. En stor del av dessa kostnader har fallit på kommunerna. Kommunerna får hjälpa till att sanera statens ekonomi väldigt hårt, med de olika belastningar man för över till kommunerna. Kommunerna har sedan inte rätt att ekonomiskt tillgodoräkna sig egna beslut.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka Margot Wallström för svaret. Jag ser i slutet att socialministern är beredd att vidta en del åtgärder med överläggningar. Det är alltid välkommet. Ädelreformen är en av vår tids allra största organisatoriska förändringar. Den har inneburit en förändring för väldigt många människor. Det är väldigt mycket jag har saknat. Man har talat mer om organisatoriska utvärderingar och har kanske mindre sett till hur det blev för den enskilda människan. Hur ädel blev ädelreformen? Det är ändå en huvudfråga i allt sådant arbete. Jag vill också ställa en principiell fråga till socialministern. Varför har man just i den här förändringen inte velat ha en parlamentarisk utredning, en utredning där olika politiska företrädare funnits med? Det finns en rad exempel på att vi har haft sådana utredningar, och vi har tyckt att det har varit angeläget. Man kan undra vad det finns för skäl att man inte skall ha det nu. Naturligtvis är Socialstyrelsens rapporter värdefulla. De har pekat på många brister. Men det är tråkigt att konstatera att det är ungefär samma brister som man har påpekat varje gång, och det har inte blivit någon förbättring eller förändring. Olika rapporter har inget värde i en bokhylla. De har bara ett värde om innehållet bidrar till förändring för enskilda människor. Det är klart att kommuner och landsting här har ett ansvar. Men att människor har haft dålig tillgång till medicinska insatser, inte minst läkarinsatser, är ett nationellt problem. Det har varit ett problem i stort sett överallt, även om man kanske har byggt upp det litet annorlunda. Efter fem olika rapporter och en slutrapport har det inte hänt någonting. Det har inte räckt med Socialstyrelsens utvärdering. Vad har socialministern mer för krut i fickan, eller förslag, för att de skall bli verklighet? Vi var i går tillsammans på en mycket intressant hearing på Rosenbad där företrädare betonade att utvärderingen på många sätt är usel inom den svenska hälso och sjukvården och äldrevården. Man ville poängtera att det var en viktigt del för att få en förändring till stånd. Jag skulle vilja ha svar på frågorna. Varför har man inte ansett att detta är viktigt?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

Fru talman! Anledningen till att jag gärna ställer både frågor och interpellationer till socialministern är just att jag har funnit att socialministern har ett varmt hjärta i dessa frågor och är beredd att gå mig till mötes så att vi kan enas om saker och ting som är bra - inte i första hand för oss utan för enskilda människor. När det gäller människors trygghet kan man väl trots allt säga att detta är en riktig trygghetsfråga. Det här ligger på politikernas bord. Vi parlamentariker och politiker på kommun och landstingsnivå har ett ansvar här. Enskilda människor har faktiskt rätt att ställa sådana krav på oss. Ett problem för alla kommuner och landsting har varit den i prioriteringssammanhang ekonomiskt svåra situationen. Det har kanske också gjort att det varit litet svårt att veta vad som är det ena eller det andra. Men för den enskilde är inte det intressanta vad som är orsaken till att det inte fungerar, utan den enskilde vill att det fungerar. Det är det som är så viktigt. Sedan finns det en hel del som inte är löst. Jag tänker på hemsjukvården. Många enskilda kan inte förstå att det i stort sett är avgiftsfritt om landstingets hemtjänstpersonal eller hemsjukvård kommer, medan man får betala mycket om det är kommunens personal som kommer. Den frågan har varit svår för enskilda, eftersom det blir höga kostnader. Men det har också varit svårt att förstå varför det är så här. Jag undrar om socialministern har något att säga med anledning av detta. Kommer det i framtiden att bli så att socialministern föreslår att t.ex. Socialstyrelsen får göra en utvärdering av stora förändringar i samhället och att det politiska deltagandet försvinner allteftersom tiden går?

Fru talman! Jag tror också att det är viktigt. Jag tror även att det är viktigt att alla från sina egna utgångspunkter ärligt och uppriktigt vågar lyfta frågan. Som politiker måste man av och till vara beredd att erkänna att alla saker inte fungerar exakt lika bra, men att man är beredd att vidta åtgärder. Jag ser verkligen fram emot att vi fortsättningsvis kan hitta många lösningar för människors bästa.

Fru talman! Inte med bästa vilja i världen kan jag tacka socialministern för svaret - möjligtvis för upplysningen. Det är inte av okynne, socialministern, som jag har väckt interpellationen, utan den grundas på att jag hyser mycket stor oro för vad som framöver kommer att hända med svenskarnas tandhälsa. Det är inte bara jag som är orolig. Bland allmänheten är det många som är oroliga, framför allt de som har behov av stora tandvårdsinsatser. Det finns också en stor oro bland vårdgivarna. Jag fäste mig vid socialministerns första interpellationssvar i dag. Jag utgår från att många frågor i den interpellationen fortfarande är föremål för beredning. Det hindrade ändå inte socialministern från att ganska detaljrikt ge svar på den interpellationen. I tandvårdsfrågan däremot är socialministern inte beredd att svara. Jag tycker inte att jag har ställt konstiga frågor. Jag har frågat statsrådet hur det ekonomiska stödet till särskilda patientgrupper skall utformas, om det skall bli ett generellt eller ett selektivt system. Jag har frågat om statsrådet är beredd att införa nya särskilda subventioner riktade till unga vuxna patienter. Jag har frågat om statsrådet avser att göra skillnader i tandvårdslagen som innebär att landstingen får nya arbetsuppgifter. Det här är inget konstigt. Frågorna är befogade med anledning av de direktiv som arbetsgruppen har arbetat efter. Detta med särskilda subventioner till unga t.ex. finns inte med i direktiven. Redan i direktiven sätter socialministern stora grupper utanför det generella stödet. Det innebär - något som socialministern sade i sitt första interpellationssvar - att rättssäkerhet och likabehandling sätts ur spel i tandvården. Det står också i direktiven att man skall pröva möjligheten att eventuellt baka in någon typ av stöd till tandvård för behövande i den nya socialtjänstlagen. Jag erinrar socialministern om vad som sades i det första interpellationssvaret, att man inte skall behöva "klä av sig naken" och uppleva skam och skuld för att anlita socialvården. Är socialtjänsten ett instrument för att se till att människor får sitt tandvårdsbehov tillgodosett? Jag känner mycket stor oro för hur utredningsarbetet har bedrivits. Jag är starkt kritisk till att man i den här infekterade frågan, som debatterats så ofta i Sveriges riksdag och där förslaget gång på gång fått tas tillbaka därför att det inte haft en parlamentarisk förankring, trots allt väljer en utredningsmetod som sätter hela parlamentet utanför utredningsarbetet och stora delar av de vårdgivare som finns. För mig är det fullständigt obegripligt att man kan bedriva ett arbete på det sättet. Dessutom skulle arbetsgruppen ha avlämnat sitt förslag den 1 februari.

Fru talman! Jag skulle vilja vända på resonemanget litet grand i det svar som lämnades. Som socialministern vet skapades tandvårdsförsäkringen 1974 för att ge hela svenska folket en god tandhälsa och en bättre folkhälsa. År efter år har kvalificerad tandvårdspersonal i samverkan skapat världens bästa tandhälsa för hela svenska folket, vilket är fantastiskt. I stort sett alla har jättebra tänder i dag, inte minst barn och ungdomar. Tandproteser, som tidigare var vanliga, är sällsynta i dag. Det är ovanligt att sådana förekommer. Jag skulle vilja fråga statsrådet hur många miljarder hon tror att samhället har satsat på denna fantastiskt fina reform. Jag vet inte, men jag tror att det är jättemånga miljarder. Ingen har ifrågasatt den tandvårdsreformen. Alla har tyckt att det var en naturlig del av den sociala välfärden. Då är min fråga: Väger regeringen in alla de investeringar som under årtionden gjorts för en god tandhälsa vid utformningen av det nya tandvårdssystemet, eller lämnar man dessa och tycker att de pengarna är borta? Fru talman! Jag blir litet bestört över att man med alexanderhugg avskaffar tandvårdsförsäkringen och att regeringen gör det i samverkan med Centern. Min fråga blir: Skall Sverige återgå till ett tandprotessamhälle? Tandvårdsförsäkringen var inte viktigare för regeringen än att den med alexanderhugg kunde avföras från dagordningen. Tror socialministern att svenska folket har bättre råd i dag att avstå från en bra tandvårdsförsäkring? Från Folkpartiets sida krävde vi en parlamentarisk utredning. Vi tyckte att det här var en stor och intressant folkhälsofråga. Det blev en ensamutredare. Vad vi tyckte var över huvud taget inte intressant. Frågan är vad regeringen vill med detta. Hur skall parlamentet, som också Liselotte Wågö frågade, kunna bli delaktigt av utredningen och förslaget och kunna hantera det på ett sätt som är värdigt med tanke på att det här är så viktigt? Jag vill vidare fråga om socialministern tror att tandvårdsförsäkringen kan avskaffas utan att tandhälsan försämras. Det finns ett antal viktiga frågor som jag gång efter gång tagit upp här: konkurrensneutraliteten mellan tandläkarna, om det skall vara ett rimligt högkostnadsskydd, hur barn och ungdomar skall kunna välja tandläkare. Det finns många frågor som jag har diskuterat med många socialministrar under de senaste åren, bl.a. landstingen skattesubvention av tandvården. Vad gör regeringen med vissa landstings krav på att man skall ta hand om ungdomar upp till närmare 30 år? Jag tycker att det är ofattbart att vi inte har fått ett svar som går att diskutera i kammaren. För att återgå till tidigare interpellationer måste jag säga att det känns, även om det nu inte är socialministern som myntat detta, som att socialministern inte har något gott hjärta när det gäller tandvården. Vi kanske kunde se till att det förändras.
Fru talman! Jag har bett att få gå upp i den här debatten därför att för mig är det inte systemen som är det viktiga utan funktionen över huvud taget av det vi har för att åtgärda det vi vill åtgärda, nämligen att människor skall må bra. Dit hör tandvården. Målet kan inte bara vara att man effektivt får en tand lagad eller så, utan målet måste vara att se till att människor verkligen mår bättre. Vi vet att det har blivit ett komplext område från att det förut betraktades som ett ganska enkelt område. Jag tycker att det är väldigt bra att en utredning har tillsatts och att vi nu får resultatet. Görs det i gruppen en helhetssyn vid den kommande utformningen så att man t.ex. även tittar på frågan om tandvårdskostnadsersättning? Det kan vara kopplat till det Liselotte Wågö var inne på, att vissa personer inte har råd att åtgärda saker i sin mun som man har blivit ordinerad att åtgärda. Vi vet också att förändringar över huvud taget i munhålan kan påverka vårt hälsotillstånd. Då tänker jag inte bara på tandvårdsmaterial, utan totalt. Ser man alltså detta i ett helhetsperspektiv där tandvårdsersättningen tas med, förhoppningsvis kopplad till sjukförsäkringen. Det är ju kommunicerande kärl. Får man inte rätt tandvård mår man inte bra och behöver sjukpenning i stället. De hänger ihop. Tittar man också på kopplingen till tandvårdsmaterialen? Det måste finnas en koppling till åtgärder och de krav som ställs på dessa. Tar man hänsyn till försäkringskassans roll när man talar om tandvårdskostnader och deras ersättning? Varje gång en tandläkare har en patient måste han fråga försäkringskassan om han får utföra en åtgärd eller inte. Min fråga blir: Har man det här helhetsperspektivet? Jag känner att det finns ett starkt behov av det.

Fru talman! Jag tror inte att socialministern kommer att få svar på dessa frågor från den utredning som är tillsatt. Jag tror också att riksdagen kommer att får stora svårigheter att ta ställning till ett förslag från departementet med tanke på hur utredningsarbetet har bedrivits. Det var ju en arbetsgrupp med olika intressenter som satt och arbetade, men efter vad jag nu har erfarit, kommer det här att betecknas som en utredning. Vi kommer alltså inte att få ta del av de olika uppfattningar som uppenbarligen finns i arbetsgruppen. Dessa kommer inte att publiceras i form av särskilda yttrande, och vad jag har erfarit är oenigheten i arbetsgruppen mycket stor när det gäller det förslag som tydligen arbetades fram i går. Jag tycker att det är riktigt att, som regeringen har aviserat, avskaffa tandvårdsförsäkringen 1998. Jag tror att nuvarande tandvårdsförsäkring har spelat ut sin roll. Men vad jag värnar om, och är oerhört angelägen om, är att vi får ett riktigt och väl utarbetat högkostnadsskydd som tar hänsyn till det odontologiska behovet, alltså till hur mycket tandvårdsbehov man har, och ingenting annat.

Hur skall de kunna betala tandvårdskostnader på upp till 20 000 kr innan ett högkostnadsskydd, som förslaget nu ligger, skall ersätta med 75 % efter 20 000 kr? Det finns också ett förslag om att man skall subventionera tandvård för ungdomar upp till 25 år. Det är en grupp som redan i dag är väl skyddad genom den fria barn och ungdomstandvården. Jag får inte prioriteringarna mellan gamla med stort vårdbehov när det gäller tänder och ungdomar att gå ihop. Jag är alltså allvarligt oroad för att massor av människor inte kommer att ha råd att sköta sina tänder. WHO har ju faktiskt ett mål om att vi skall ha tolv tänder nere och tolv tänder uppe. Men det kanske inte skall gälla för Sverige. Vi kanske skall ha åtta tänder nere och åtta tänder uppe. Jag vill gärna höra socialministerns uppfattning om det här. Jag är lika oroad som Sigge Godin att vi kommer att rasera något som vi under lång tid har satsat stora resurser på. Jag beklagar också att inte socialministern i samband med att man tillsatte den här arbetsgruppen ändå tog vara på det stora intresse som finns bland parlamentarikerna i riksdagen för att försöka lösa den här fråga. Det måste bli en långsiktig lösning. Människor måste veta vilket skydd de har om de råkar ut för stora tandvårdskostnader, och det måste gälla länge, så att man kan planera sin tillvaro. Detta är inte minst av oerhört stor vikt när det gäller vårdgivarna. De måste verkligen få veta vilka spelregler som gäller. Jag har också erfarit att man uppenbarligen inte har ägnat sig ett dugg åt konkurrensneutraliteten, alltså det som socialministerns föregångare Ingela Thalén ägnade sida upp och sida ned åt i det betänkande som i och för sig inte fick gehör i Sveriges riksdag. En anledning till att man ägnade så mycket tid åt detta var säkert att vi hade haft en frisk och bra debatt i parlamentet kring just de här frågorna.
Fru talman! Låt mig ge ett gott råd till socialministern: Tag reda på hur det förhåller sig i Norge! Vad är det för material man använder där? På vilket sätt hanteras dem som skall betala själva? Jag tror att kvaliteten kan vara litet annorlunda där i förhållande till Sverige. Jag har i alla fall sådana signaler. Jag skall återgå till de frågor jag ställde. På vilket sätt får parlamentet möjlighet att påverka i den här frågan? Det är inte bara tandvård det gäller, det här är en folkhälsofråga. Det kommer att kosta gigantiska summor pengar om man inte hanterar det här på rätt sätt. Jag kan i och för sig förstå att den ena socialministern efter denna andra börjar bli litet less på den här frågan. Den har ju seglat runt så många gånger. Men det måste ju ändå bli ett slutresultat. Vi har lidit litet här i kammaren, och jag tror att regeringen också har gjort det, av de dåliga utredningar som har varit underlag för mycket av det sociala arbete som har skett på senaste tiden. Konsekvensanalyserna är bristfälliga, ibland undermåliga. På vilket sätt skall konsekvensanalyserna fungera i det här fallet? Det skulle vara intressant att veta om man verkligen kommer att gå till grunden och se vad som händer med de människor som inte skall ha någon tandvårdsförsäkring, kanske inte ens något högkostnadsskydd. Vilka friheter och möjligheter har man att välja tandläkare både som barn och som äldre? Vilka subventioner skall komma från landstingen till folktandvården, och på vilket sätt kommer det att prioriteras? Det finns en massa sådana frågor som jag tycker att det är väldigt viktigt att vi diskuterar här. När jag såg svaret som Liselotte Wågö hade fått, blev jag så klart litet besviken. Jag trodde faktiskt att regeringen tyckte att den här frågan var så viktig att den var värd en debatt, i varje fall utifrån de direktiv som ensamutredaren har. Tydligen var det inte så.
Fru talman! Ja, nog har vi haft debatter, Liselotte Wågö, om de här sakerna. Om de har varit särskilt friska vet jag inte, i varje fall har inte folk blivit särskilt mycket friskare av dem. Det är faktiskt det jag förväntar mig av utredningen - att man tar itu med de saker vi har debatterat och som har lyfts fram. Det är ju ändå det viktiga. Om man ser på skillnaden mellan ungdomar och gamla människor, kan man ju förstå att det är den rådgivande rollen till ungdomar, till barn och deras föräldrar, som naturligtvis har lett till att barnen har en så bra tandstatus i dag. Det gäller kosthållning och livsstilar över huvud taget som ju påverkar sådana här saker. Man kan konstatera att det kostar gigantiska summor i dag, Sigge Godin, eftersom riksdagens beslut inte följs på det här området. Vi har inte heller ett rättssäkert system. Jag hoppas att det blir tydliga roller och ett rättssäkert system. De människor som cirklar runt och som inte får rätt behandling belastar samhället oerhört mycket mer än man kan tro. Våra byråkratier blir neddränkta med människor som inte får rätt vård. De blir nästan rättshaverister till slut för att de känner sig sjuka men inte får någon förståelse. Det belastar samhället. Jag förväntar mig att vi får ta del av den här utredningen. Antingen blir det väl en departementspromemoria eller så blir det något annat som kommer ut. Det utgår jag ifrån, för så brukar ju faktiskt alltid vara fallet.

Fru talman! Jag har först en kommentar till Görel Thurdin. Hur pass friska debatterna har varit mellan henne och mig vill jag inte uttala mig om. Däremot tycker jag att vi hade väldigt bra debatter med förra socialministern Ingela Thalén i de här frågorna. Vi har interpellerat flera gånger, och det har varit ett givande och ett tagande. Det har faktiskt funnits en stor förståelse för parlamentets synpunkter på de här frågorna. Jag har full förståelse för att socialministern skall bereda frågan, men därför borde det väl också vara värdefullt för socialministern att få veta vad vi tycker i den här frågan. Men uppenbarligen var vi inte önskvärda i utredningen, och med ledning av det svar vi har fått vet jag inte heller hur pass intresserad socialministern egentligen är av den här debatten. Man skall inte dra för stora växlar på den här utredningen. Det jag hittills fått del av bådar inte gott för framtiden. Det innebär att en förfärlig massa människor kommer att ramla mellan stolarna. Många människor som inte är sjuka eller unga men som har svårt att klara sina tandvårdskostnader kommer att hänvisas till socialtjänsten. Detta är ovärdigt. Ett högkostnadsskydd skall vara generellt utformat och ta hänsyn till det tandvårdsbehov som finns. Ett stort tandvårdsbehov är kopplat till kostnader. Då går det inte att hålla på och dutta till den ena gruppen efter den andra, att ge litet till varje grupp för att få lugn i lägren. Det måste vara fel metod, därför att om man använder den metoden ramlar människor emellan - kanske de människor som har störst behov av tandvård. Jag kommer aldrig att kunna ställa mig bakom ett sådant förslag. Det är viktigt att vi tar vara på den goda tandhälsa som vi har i Sverige i dag. Vi skall inte genomföra reformer där man kanske lägger mer vikt vid den administrativa delen och t.ex. splittrar resurserna mellan landsting och Riksförsäkringsverket, vilket också föreslagits. Och dra inte för stora växlar på Norgemodellen! De håller på att arbeta fram en ny försäkring.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag är inte särdeles nöjd med det och blev inte så mycket klokare. Socialministern och jag har haft åtskilliga debatter i vårdfrågor. Nu, liksom tidigare, kan jag konstatera att svaret är fyllt av välvilja, vackra ord, besked om olika utredningar, som jag känner till, och positiva uttalanden över huvud taget. Men vad hjälper det med vackra ord som uttalas här eller som står i hälso och sjukvårdslagen om det inte stämmer med verkligheten? Hur ser det då ut i verkligheten? Och vad vill socialministern egentligen göra för att fylla orden med innehåll? Det är vad jag egentligen är ute efter. I det upprop som Sveriges läkarförbund gjorde i maj 1996, sade förbundets ordförande Robert Leth att patienternas ställning i svensk sjukvård har blivit alltmer utsatt. Ett tydligt exempel på detta är, säger han, återigen snabbt ökande väntetider för diagnos och behandling. Han säger vidare att vårdgarantin enligt tidigare modell gav patienten möjlighet att välja en annan vårdgivare än landstingen och att landstingen hade ett betalningsansvar för denna vård. Men de nästan helt socialdemokratiskt styrda landstingen har nu avskaffat vårdgarantin som infördes under den borgerliga regeringen. I stället för att utveckla vårdgarantin till att omfatta fler diagnoser - allra helst samtliga - har man ersatt den med vad man kan kalla en besöksgaranti. Patienten utlovas ett besök på en vårdcentral inom åtta dagar. Det är i princip allt. Sedan får patienten i vissa landsting vänta i månader, kanske år, för att få komma till en specialistläkare. Detta är verkligen inte att följa Världsläkarförbundets deklaration om patienters rättigheter i vården! Jag har tagit reda på några väntetider. Vid sjukhuset i Östersund får man i dag räkna med att en knäoperation dröjer nio månader. Vid Karolinska sjukhuset i Stockholm kan man få vänta ett och ett halvt år på samma operation. Vid Malmö akademiska sjukhus fick man hösten 1996 vänta ett år på en operation för ljumskbråck. En god vän till mig, som häromdagen förhörde sig vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, fick beskedet att väntetiden i vissa fall var två år. Detta drabbar människor som betalt många tusen kronor varje år till landstingen! Människor har faktiskt rätt till vård när de behöver den - utan att stå i kö! Valfriheten i vården sitter trångt, främst därför att regeringen ger landstingen ett totalt monopol på vård. I Stockholm står 100 000 patienter utan den kontinuitet i vården som man hade tidigare, på grund av regeringens behandling av privatvården. Alla läkare och sjukgymnaster senilförklaras vid 65 år, etableringsfriheten har avskaffats, ersättningsetableringar har förbjudits och ersättningar till specialistläkare i öppen vård har getts så usla avtal att de tvingas sluta. Det fria läkarvalet är en chimär. Remisstvång med prioritering av landstingens egen vård införs i landsting efter landsting. Socialministern säger att regeringen gör fortsatta överväganden, men jag skulle gärna vilja höra vad socialministern har för egna ambitioner för att vi i Sverige skall kunna följa Världsläkarförbundets deklaration om patienters rättigheter i vården.
Fru talman! Jag har med intresse konstaterat att Gullan Lindblad har ställt den här interpellationen, och jag har en känsla av att det just är frihetsbegreppet som är det stora underliggande motivet till interpellationen. Men vad är friheten att välja läkare värd, om inte läkarnas diagnoser är någonting värda? Det börjar komma signaler från läkarkåren. Förtroendeläkarsystemet vi har innebär att det sitter en förtroendeläkare som läser journaler, som inte har behandlingsuppdrag och inte heller möter patienterna. Denna läkare kan alltså underkänna diagnoser från fem överläkare tillsammans, från sex läkare tillsammans och från flera experter tillsammans. Därför frågar jag mig om det är någon mening med att välja en läkare om inte läkarens diagnoser respekteras och ses som seriösa? Jag känner stor oro för detta. Det är på samma sätt här som med den föregående frågan: Rättssäkerheten håller på att undermineras därför att det finns ett system som ligger vid sidan av det som riksdagen faktiskt har beslutat om. Människor får inte hjälp med det som de behöver ha hjälp med. I dag finns det sjukdomar som beror på miljöpåverkan av olika slag. Arbetsmiljöerna blir mer och mer komplexa. Det är svårt att känna till de exakta orsakerna och den exakta verkan. Därför måste man bli mer lyhörd för att diagnoserna i dag inte riktigt är som diagnoserna var förr. Vi har nämligen andra relationer till vår omgivning än vi hade förr. Jag vill ta upp den här frågan, och fråga statsrådet och socialminister Margot Wallström om regeringen kommer att se över förtroendeläkarsystemet. Detta system innebär ju att patienterna inte har den frihet de egentligen borde ha. Vad är second opinion värt om man inte i högre grad respekterar vad läkarna som experter uttalar? Finns det någonting sådant på gång?

Jag måste bekänna att jag var något tveksam till var den frågan hörde. Jag vill alltså gärna understödja socialministerns råd.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att frågan handlar om patientens ställning i vården. Den handlar visserligen också om patientens valfrihet, men den handlar över huvud taget om det som utgår från Det som socialministern spontant säger här nu tilltalar mig betydligt mer än det skrivna svar jag fick. Jag tror att vi båda är besjälade av att fylla dessa vackra ord med ett bättre innehåll. Det är värdefullt att vi fick dessa upplysningar, och jag ser naturligtvis fram emot de förslag som kommer. I deklarationen sägs det att patienten har rätt att fritt välja och byta läkare, sjukhus eller annan vårdinstitution oberoende av om dessa finns inom den privata vården eller inom den offentliga sektorn. I Sverige är vi som patienter faktiskt mer eller mindre livegna under landstingen eller kommunerna. Om man går hos en privatläkare och denne inte får något vårdavtal med landstinget mister man sin läkare och därmed också kontinuiteten och valfriheten, kan man säga. Jag är medveten om att väntetiderna i Värmland kanske inte är så långa som på många andra håll, men vi har inte allt så väl beställt hemma i Värmland heller. När det t.ex. gäller valfriheten vill jag erinra om Björkefors sjukhem som nyligen tvingats sluta med sin verksamhet därför att vare sig kommunerna eller landstinget i Värmland sände några patienter dit trots att vården där var billigare. Hur stor valfrihet har då patienten egentligen? Så illa som en del landsting faktiskt sköter sig är det inte heller att förundra sig över att patienterna ibland tar saken i egna händer och betalar privata vårdförsäkringar. De lever inte upp till sina stolta deklarationer. Man skall inte behöva betala vården två gånger - det tror jag att socialministern håller med mig om. Jag är helt öppen för att man skall kunna teckna egna försäkringar. Men då måste vi ha ett annat system med mycket lägre skatter så att det blir ett utrymme över för att köpa kompletterade försäkringar. Som socialministern väl vet har vi i Sverige en helt annan modell, där vi talar om en allmän obligatorisk hälsoförsäkring som gör att det är patienten som sitter på pengarna och inte vi politiker i landsting och riksdag. Enligt den andra punkten i deklarationen har patienten alltid rätt att begära utlåtande från en annan läkare. Men hur stor är denna rättighet i dagens Sverige, med de långa väntetiderna? Hur stor är orken över huvud taget för att strida och få till en second opinion? Jag ser i alla fall litet mer optimistiskt på socialministerns uttalande nu. Ändå måste jag säga att jag misströstar ibland när det gäller patientens rätt i vården. Vi kan nog aldrig fylla den här deklarationen med ett reellt innehåll så länge vi har en helt politikerstyrd och monopoliserad vård. Vi måste få en reell konkurrens mellan olika vårdgivare - en mer marknadsanpassad vård helt enkelt. Rättigheterna i vården skall ligga hos patienten och inte hos mig som politiker. Alltfler börjar nu inse att landstingen inte lever upp till sina åligganden. SNS kom häromdagen med ett nytt förslag om att detta kanske skall ordnas via staten i stället. Det förslaget ligger ganska nära den moderata linjen. Men samtliga socialdemokratiska debattörer har sagt nej till förslaget. Lyssna i alla fall, utan att bara säga nej, socialministern!
Fru talman! Jag tänker inte be om ursäkt för att jag ställde den där frågan. Jag tycker nämligen att den hör ihop med respekt för patienten, delaktighet och även rättigheter. Men jag tackar för att fick svar på detta, och jag skall be att få återkomma. Väntetiderna ökar förstås om man inte är lyhörd för behovet av att diagnoserna kanske förändras utifrån att samhället förändras. Jag tycker att detta hänger samman med lyhördheten för patienten. Margot Wallström beskrev delaktigheten mycket fint. Jag tycker att det är ett fint begrepp, som visar att patienten är medaktör och skall respekteras som en sådan. Det innebär också att jag utgår från att de som skall hantera dessa frågor i systemet får väldigt tydliga signaler också i fortsättningen från socialministern om detta. Av erfarenhet vet jag att signalverket från departementen och från ministrarna i de här frågorna är väldigt viktiga. Man behöver inte alltid lagstifta för att man skall få igenom saker, utan det kan räcka med att man uttalar sig så tydligt som socialministern gjorde just nu.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag välkomnar utredningen som skall komma den 15 maj. Jag visste inte att det skulle ske så snabbt. Det är bra. Det är ett par saker som jag har litet invändningar emot. Det gäller bl.a. detta med låga läkemedelspriser i Sverige. Jag har bett riksdagens utredningstjänst att titta på det. De har jämfört producentpriserna och konsumentpriserna under de senaste sex åren. Producentpriserna, dvs. läkemedelsföretagens kostnader, har ökat med 1,7 % i genomsnitt per år, medan konsumentpriserna har gått upp med 17,1 % i genomsnitt per år. Mellanskillnaden kan väl betraktas som vinst. Så var frågan ställd. Man kan också titta på Astras vinstutveckling. 12 miljarder år 1995. Det är klart att det finns ett samband här. Det är lätt att förstå allmänhetens upprördhet när de får betala mycket högre läkemedelspriser på t.ex. Losec här i Sverige jämfört med i Sydeuropa. Man kan ju undra om inte också konsumenterna kunde få ta del av de goda vinster som läkemedelsföretaget har gjort. Det är något knepigt med den svenska prissättningen på läkemedel. Det är ju inte marknaden som styr. Det är ju Riksförsäkringsverket som sätter priser efter förhandlingar. Det framgår här att när man sätter ett pris på ett läkemedel tar man hänsyn till hälsoekonomiska effekter och försäljningsvolym, men man tar inte hänsyn till om en medicin blir en succé. I priset ingår också utvecklingskostnader för att bolagen skall få tillbaka dessa. Men låt oss anta att ett läkemedel blir en stor succé. Då har man ju fått sina kostnader betalda redan på den första volymen. Resterande försäljning ger ju en ren vinst. Egentligen borde det i prissystemet ingå en obligatorisk omförhandling om en viss försäljningsnivå överskrids, dvs. en s.k. break even. Det sägs också i svaret att svenska läkemedel inte är gynnade jämfört med utländska. Men det vill jag ifrågasätta. Företaget fick t.ex. statligt stöd för att över huvud taget komma i gång med tillverkningen av Losec. Det var NUTEK som gick in med riskkapital för att detta skulle komma i gång. Sedan vet vi också att det finns en viss subjektivitet i prissättningen. Det är ju inte marknaden som bestämmer, utan det är svenska läkare och experter som sätter priserna. Det har också sin påverkan. En tredje faktor är att nya läkemedel som introduceras just har dessa utvecklingskostnader i botten. Svenska läkemedel introduceras på den svenska marknaden. Importerade läkemedel är ofta mogna läkemedel som redan har prövats på andra marknader. Där kan det sättas ett lägre pris. Det är mycket bra på gång inom läkemedelshanteringen. Det finns många åtgärder som kan förväntas genomföras, men jag tycker också att det finns en svag punkt som vi borde åtgärda. Jag tycker att det är rimligt att konsumenterna får ta del av de stora övervinster som läkemedelsföretagen har gjort.

Fru talman! Jag är nöjd med svaret. Jag tror att vi får återkomma till den här frågan. Det är klart att Astra också betalar skatt, det förnekar jag inte. Men i jämförelse med de stora vinsterna tycker jag att det skulle vara rimligt om de själva kanske tog ett initiativ och sänkte priserna för de svenska konsumenterna. Det finns utrymme för det, helt enkelt.

Fru talman! Ola Karlsson har frågat mig - om jag är beredd att ta intryck av att den privata lokalradion har 2 200 000 lyssnare - om lyssnarna genom sina fria val skall avgöra innehållet i den privata lokalradion - vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att se till att intentionerna bakom 3 kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen uppfylls. Jag har noterat att Ola Karlsson har skrivit 2 kap. 3 § i sin fråga, men jag utgår från att det korrekta är det som jag har skrivit i mitt svar. Innan jag närmare går in på att besvara dessa frågor vill jag kort sammanfatta vad som har hänt sedan den privata lokalradion infördes 1993. Under hösten 1994 tog konstitutionsutskottet initiativ till en ny lag - den s.k. stopplagen - som innebar att det inte längre fick meddelas nya tillstånd att sända lokalradio. En majoritet av Sveriges riksdag ställde sig bakom detta förslag som syftade till att hejda den fortsatta ägarkoncentrationen samt att uppfylla de ursprungliga intentionerna i fråga om mångfald och lokal förankring i den lokala radion. En minoritet av Sveriges riksdag - Moderata samlingspartiet och Folkpartiet - Riksdagen beslutade även under hösten 1994 att en kommitté skulle tillkallas med uppgift att föreslå ändrade regler för den privata lokalradion. Kommittén lämnade i december 1996 sitt förslag till regeringen. Förslaget är nu ute på remiss. Kommittén föreslår bl.a. att auktionerna av tillstånd skall ersättas med ett urvalsförfarande där ägarförhållanden och programverksamhetens inriktning skall ges betydelse. En nämnd knuten till Radio och TV-verket föreslås besluta om tillståndsgivningen. En prövning av tillstånden skall, enligt förslaget, ske inför år 2001. Ola Karlssons två första frågor syftar på kommitténs förslag. Jag vill inte föregripa den kommande beredningen av detta. Därför avstår jag från att närmare kommentera frågor kring det framtida förfarandet vid tilldelningen av frekvenser. Den tredje frågan handlar om intentionerna i yttrandefrihetsgrundlagen. Låt mig därför få kommentera vad Lagrådet yttrade i samband med att den s.k. "Det allmänna skall eftersträva att radiofrekvenserna tas i anspråk på ett sätt som leder till vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet." Lagrådet avstyrkte förslaget till den s.k. stopplagen med hänvisning till den bestämmelse jag just redogjorde för. Lagrådets resonemang förtjänar att sammanfattas. Av yttrandet framgår att förslaget till stopplag skulle kunna godtas "om det blev utrett att de som under lagens giltighetstid kan förväntas få tillstånd till sändningar ingår i nätverksbildningar eller är på annat sätt så lierade med varandra att den eftersträvade mångfalden och lokala förankringen inte uppnås. Något underlag för en sådan bedömning har emellertid inte förebragts." Så skrev alltså Lagrådet. Mot bakgrund av detta vill jag besvara Ola Karlssons fråga på följande sätt. Lokal och närradioutredningen anger att av 87 tillstånd ingår 78 i något av fem olika nätverk. I fyra av nätverken är enligt Lokaloch närradiokommittén huvuddelen av innehållet centralproducerat. Utredningens beskrivning utgör enligt min bedömning just ett sådant underlag som
Fru talman! Jag skall börja med att tacka för svaret, även om jag blir litet bekymrad när jag hör det och när jag läser det. Det gör mig bekymrad därför att statsrådet inte vill avge en uppfattning om lyssnarnas möjlighet att påverka. Det gör mig bekymrad därför att statsrådet uppenbarligen väljer att negligera 2,2 miljoner lyssnare. Det gör mig också bekymrad därför att statsrådet tycks anse att mångfalden, yttrandefriheten och informationsfriheten försämras om vi får fler röster i etern. I tisdags besökte jag den privata lokalradiostationen Stella i Helsingborg. Där mötte jag tio engagerade medarbetare som deltar i en spännande och viktig verksamhet för att informera och vidga yttrandefriheten i Helsingborgsregionen. Det var ett engagerat gäng jag mötte där. De var fulla av lust att sända en bra och professionell radio, och de hade verkligen lyckats i sin uppgift. Radio Stella är den radiostation i Helsingborg som har störst antal lyssnare. De har fler lyssnare än vad P 4 Radio Malmöhus har i det här sändningsområdet.

Här får lyssnarna fälla sin dom över de olika radiokanalerna och de väljer den privata lokalradion. Grunden för yttrandefrihetsgrundlagen, att den tillåter lagstiftning om tillstånd och villkor att sända radioprogram, ligger i behovet av att på något sätt ordna användningen av radiofrekvenserna. Yttrandefriheten liksom tryckfriheten grundas hos oss på ett antagande om att mångfalden bäst skyddas och stärks av etableringsfrihet. Det skall råda stor frihet att ge ut och distribuera medieprodukter och pröva deras ekonomiska bärkraft. Inom ramen för dagens tekniska begränsningar för etermedierna skall det vara lyssnarna som genom sina val avgör vilka program som skall ha förutsättningar att distribueras i etern. Det kan inte vara och får inte vara politiskt grundat godtycke som avgör vilka begränsningar som skall göras av radiosändningar. Den s.k. stopplagen har inneburit att det finns ungefär mellan 20 och 30 lediga frekvenser som skulle kunna delas ut för att ytterligare vidga yttrande och informationsfriheten och för att vidga mångfalden i etern. Jag skulle vilja fråga statsrådet om hon anser att mångfalden har förbättrats av att ett tillstånd i Norrköping inte kan nyttjas i etern. Har mångfalden förbättrats i Sundsvall av att det står ett tillstånd outnyttjat, och har mångfalden främjats i Skellefteå när ett tillstånd står outnyttjat?
Fru talman! Ola Karlsson är bekymrad över att jag inte ville svara på frågan varför jag negligerar 2,2 miljoner radiolyssnare. Det är ungefär som att säga att han är bekymrad över att jag inte talar om varför jag njuter av att slå mina barn. Det är den argumentationsnivå som moderater tyvärr ofta använder i den här typen av frågor.

Även jag skulle kunna hänvisa till siffror. Som exempel kan jag nämna P 1 i Sveriges Radio. Den kanalen har ungefär lika många lyssnare i dag som när den privata lokalradion etablerade sig 1993. P 1 erbjuder tydligen ett programutbud som ger en mycket stabil lyssnarandel. Det finns många vitala privata lokalradiostationer som börjar upptäcka detta och som har intresse av att åstadkomma just det som var även den borgerliga regeringens tanke med den privata lokalradion, nämligen att den faktiskt skall innehålla något som substantiellt bidrar till mångfalden. Just i Norrköping avser man att sända fler program med redaktionellt material som har en lokal förankring. Den här utvecklingen säger mig att det finns utrymme för ett utbud i den privata lokalradion som inte enbart handlar om ett material som centralproduceras utan några omfattande redaktionella inslag. Ola Karlsson talar sedan om att det som skulle bestämma lokalradion i framtiden skulle vara politiskt grundat godtycke. Jag vill göra Ola Karlsson uppmärksam på att i den utredning där han själv har suttit finns ett förslag om att det skall vara Radio och TV verket som skall besluta om tillståndsgivningen. Jag tror att de skulle ta mycket illa upp om de uppfattades som politiskt styrda.
Fru talman! Statsrådet säger att det skall vara stationer som bidrar till mångfalden. Vem skall avgöra om de olika stationerna bidrar till mångfalden? Är det så, Marita Ulvskog, att mångfalden har blivit bättre i Norrköping med två radiostationer än med tre, som det finns tekniskt utrymme för? Stopplagen har inneburit att ett stort antal frekvenser inte kan delas ut, att vi inte kan låta lyssnarna avgöra om stationen bidrar till mångfald och vidgad yttrandefrihet. Det borde rimligen vara så att det är lyssnarna som avgör om stationerna är värda att ratta in och om de är värda att lyssna på. Det behöver inte vi politiker styra och ställa med i riksdagen. Vi skall låta lyssnarna avgöra i den frågan. Jag upprepar min fråga: Ökar eller minskar mångfalden i Norrköping om man stryper en av tillgängliga kanaler? Syftet med lokalradion var att vi skulle öka antalet självständiga röster med en lokal förankring. I Karlskoga, där jag bor, kan jag efter lokalradioreformen ratta in ytterligare fyra radiostationer. Mångfalden i etern hos mig har alltså ökat rejält. Det är i det perspektivet vi skall se det. På varje ort i vart och ett de 39 sändningsområden där det nu sänds privat lokalradio har mångfalden ökat. Där finns det lokalt förankrade stationer som sänder program till lyssnarnas glädje. Lyssnarsiffrorna visar mycket övertygande att lokalradioreformen har blivit en succé. 2,2 miljoner lyssnar regelbundet på den privata lokalradion. Varför kan vi inte låta de lyssnarna fälla avgörandet om vilka stationer som skall få fortsätta att sända i framtiden?
Fru talman! Vilka skall besluta vilken typ av programverksamhet som skall förekomma? Vilka skall sätta ribban för kvaliteten? Jag svarade på det i mitt skriftliga svar på interpellationen. Det kommer, precis som ni föreslagit i den utredning där Ola Karlsson själv har suttit, sannolikt att bli en nämnd som är knuten till Radio och TV-verket, om inte remissinstanserna har andra bättre förslag. Det kommer alltså att vara något som inga politiska partier skall styra och ställa om. Ola Karlsson är fast i föreställningen att ett massivt utbud av likformighet skulle bidra till ökad mångfald. Om man kör ut ett mycket stort antal radiokanaler med i stort sett identiskt innehåll, hur bidrar det till mångfalden, Ola Karlsson? Det är just detta som avspeglar sig bl.a. i nätverksbildningen där det är några stora centralt placerade producenter som står för det som skickas ut i etern. Det gör att det inte blir så mycket mångfald som det var tänkt från början, det blir en hel del enfald också. Det finns naturligtvis lokalradiostationer som är alldeles utmärkta. De kanske finns i Karlskoga; de finns säkert på många andra håll också. De står för ett bra utbud både när det gäller att inte bara sända musik, eller att sända mycket speciellt nischad musik. Man har kanske samtidigt en mycket lokal förankring. Det finns alltså mycket som är bra. Men huvudsidan har ändå blivit för litet av mångfald. Jag upptäcker till min förvåning att Ola Karlsson i praktiken står mot regeringens ambitioner att åstadkomma ökad mångfald på detta område.
Fru talman! Jag har fortfarande inte fått svar på min fråga: Ökar eller minskar mångfalden i Norrköping om man begränsar antalet kanaler från tre, som är tekniskt möjligt, till två, som i dag? Detta är en effekt av stopplagen. Vi skulle kunna ha 20-30 fler lokalradiostationer i Sverige i dag om vi avvecklar stopplagen. Jag vill gärna ha svar på frågan: Ökar eller minskar mångfalden om man begränsar antalet stationer? Marita Ulvskog säger att mångfalden inte ökar när vi får ett massivt utbud av likformighet. Vi skulle kunna översätta detta till tidningsbranschen: En minister som sade att vi skall ha en statlig nämnd som skall avgöra vilka produkter som skall ges ut för att det är vi politiker som bäst kan avgöra vad som gagnar mångfalden. Jag tror att alla skulle rygga bakåt om vi hade en sådan situation, men på radioområdet är det möjligt att politiker säger att det är politiker som skall avgöra vad som gagnar mångfalden för radiolyssnarna. Jag tycker att vi skall låta lyssnarna avgöra med utgångspunkt i det antal stationer som tekniken tillåter. Det skall vara en fri etableringsrätt inom ramen för det tekniska utrymmet. Sedan kan vi låta lyssnarna själva avgöra vilka stationer som är värda att lyssna på. Det behövs inga ytterligare politiska pekfingrar på radiomarknaden. Den tekniska utvecklingen går rasande fort. Låt oss bejaka utvecklingen, öppna för mångfald och vidga yttrandefriheten!
Fru talman! Ola Karlsson biter sig fast vid Norrköpingsexemplet. Jag är inte beredd att komma med några statliga pekpinnar vad gäller lokalradiosituationen i Norrköping. Jag har inte lyssnat till utbudet i Det är min övertygelse att det finns många bra lokalradiostationer som gör ett jättejobb, som är lokalt förankrade och som inte spelar bara samma sorts musik som i alla andra kanaler. Jag har lyssnat på flera av dem. Jag kan inte svara på om det är så i Norrköping och på frågan om ytterligare en kanal i Norrköping hade betytt bara mer av samma saker. Det viktiga är att en borgerlig regering föreslog att vi skulle introducera en privat kommersiell lokalradio som skulle sträva efter en reell mångfald. Det skulle vara lokalt förankrade radiostationer, som skulle bidra till mångfalden och som skulle syssla med sådant som en betydande del av dagens lokalradiostationer icke sysslar med. Vi tänker se till att man faktiskt lever upp till de ursprungliga intentionerna på detta område. Jag tycker att detta är vår skyldighet, särskilt om vi vill verka för reell yttrandefrihet och mångfald. Det är just den typ av ambitioner som staten har att verka för. Den har verka för allmänintresset, inte för särintresset.

Jag hälsar statsråden välkomna till veckans frågestund. Det är näringsminister Anders Sundström, justitieminister Laila Freivalds, statsrådet Leif Blomberg, kulturminister Marita Ulvskog, statsrådet Maj Näringsminister Anders Sundström besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde inom regeringen. Frågorna till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen. Den vanliga uppmaningen är att det skall vara korta frågor och korta svar.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet Maj-Inger Klingvall. Det gäller en fråga som åtminstone jag och många i Vänsterpartiet, och säkert många med oss, har blivit nedringda om den senaste tiden, och det är de nya bostadsbidragen. Vi har också i dag på morgonen fått höra i Rapport att den utvärdering som nu har gjorts inom Socialdepartementet visar att ungefär 45 000 hushåll har blivit av med mellan 500 och 2 000 kr per månad. Den konsekvensen kände man till när man drev igenom de här förändringarna, de s.k. besparingarna. Jag tycker inte att det är att ta i att säga att det är oansvarigt att utsätta människor för en så stor förändring av deras familjeekonomi så snabbt.
Herr talman! Som svar på Gudrun Schymans fråga vill jag börja med att säga att vad vi nu arbetar med är att utvärdera och följa upp konsekvenserna av det nya systemet när det har trätt i kraft. Vi går alltså igenom alla beviljade ansökningar om bostadsbidrag för att få den här bilden. Detta arbete beräknas vara klart i slutet av denna månad. Det jag vill säga till Gudrun Schyman är att de preliminära uppgifter som vi hittills har fått fram i denna genomgång av 285 000 hushåll - det fattas ungefär 100 000 hushåll för att vi skall ha en fullständig bild - visar att 180 000 inte har fått någon förändring alls beroende på de nya reglerna. Det är 85 % av bidragshushållen som har fått en minskning med högst 500 kr per månad. Det som nu händer är att vi skaffar oss en fullständig bild av utfallet av det nya systemet.
Herr talman! Visst är det välmenande att man gör utvärderingar och utredningar, men situationen för människor som sitter där med minus 500, 1 000 eller 2 000 kr i månaden är att de måste gå ifrån hus och hem och kanske sätta sig i nyproduktion, som är ännu dyrare. Det är ju en absurd situation som har uppkommit. Det är inte rimligt att tänka sig att människor skall vänta på ytterligare utvärderingar och utredningar i den här frågan. Vi kan inte vänta på att det skall komma fram någonting i höst eller vid nyår, utan det behöver göras någonting snabbt. Jag undrar vad regeringen har i beredskap för snabba åtgärder. Socialdepartementet har, såvitt jag förstår, uppfattningen att det inte går att göra en omfördelning i systemet, utan här måste det till nya pengar, och de måste till väldigt fort.
Herr talman! Vi måste naturligtvis skaffa oss en bild av vad det här har betytt, och det är det vi nu gör. Om vi nu bedömer att vi skall göra förändringar är det snabbaste sättet att lägga det i vårbudgeten. Det skulle betyda att vi kan få ett ikraftträdande i mitten av detta år. Det jag vill lägga till, som är viktigt att ha med i helheten, är också vad den ekonomiska politiken har betytt för barnfamiljerna. Vi har fått ned räntor och inflation, och det har betytt effekter både på matkostnader och matpriser och på hyreskostnader och bostadskostnader. Den helhetsbilden är viktig att ha när vi skall ta ställning till helheten.
Herr talman! Jag skall börja med det som statsrådet sade sist. Om vi skall göra helhetsbilden fullständig måste vi också ta med taxeringsvärden och fastighetsskatt, som har drabbat de familjer som det nu handlar om, nämligen de som bor i egna hem. Jag vill verkligen instämma i det som Gudrun Schyman tidigare har sagt när det gäller den situation som vi nu har försatt ett stort antal barnfamiljer i och som vi visste att de skulle hamna i. Det fanns redan före nyår beräkningar gjorda som visade att det skulle bli de konsekvenser som det har blivit. Jag vill ha en annan vinkling på det här. När ni nu går in och ser över och eventuellt ändrar bidragssystemet - vilket jag verkligen hoppas att ni kommer att göra - kan ni då tänka er att ändra utformningen av systemet? Det gäller den förändring som har införts när det gäller att man inte längre räknar hushållens samlade inkomster som underlag för hur stort bostadsbidraget skall vara utan har ett rent styrande system. Föräldrar som inte tjänar så mycket vardera får lägre bostadsbidrag än de föräldrar som tjänar betydligt mer på bara en inkomst. Det här systemet är, enligt min mening, fullständigt absurt. Det borde vara hushållens samlade inkomster som räknas som underlag och inte inkomsternas fördelning mellan föräldrarna.
Herr talman! Man kan naturligtvis alltid tvista om vem som har försatt vem i en svår situation. Vi hade att hantera ett besvärligt ekonomiskt läge, och den här förändringen av bostadsbidragen är naturligtvis ett led i saneringen av statens dåliga finanser. Det jag vill återkomma till är att 180 000 av bidragshushållen inte har fått någon förändring på grund av de nya reglerna. Vi vet att det i den gruppen finns väldigt många lågavlönade ensamstående kvinnor i hyresrätt. De har alltså inte drabbats av några förändringar på grund av de nya reglerna. Jag vill också säga till Inger Davidson att jag i dag inte kan ge besked om vilka förändringar som kommer, om det nu blir några. Jag väntar nu på att få en fullständig redovisning av läget, och den kommer så fort som det går, nämligen under denna månad.
Herr talman! Jag vill då fråga statsrådet om hon anser att det är en bra utformning av systemet när man inte ser till hushållens samlade inkomster och utifrån den gör bedömningen hur stort bostadsbidraget skall vara utan i stället ser på hur inkomsterna är fördelade.
Herr talman! Det som är ett stående problem med bostadsbidragen är att de är behovsprövade, inkomstprövade. Det ger alltid gränsdragningsproblem. Vi riskerar alltid att människor hamnar på fel sida om en sådan gräns. Det ger också marginaleffekter. Det innebär att det med det nya systemet lönar sig litet bättre att gå ut och arbeta än vad det gjorde med det gamla systemet. Och vi är många i riksdagen som hävdar arbetslinjen.
Herr talman! Jag har en följdfråga till skatteministern. Skattereformen innebar att medel och höginkomsttagarna fick reella skattesänkningar, och förlusten i statskassan skulle betalas bl.a. med höjda boendekostnader för alla hushåll. Boendekostnaderna i hyresrätt har ökat med 80 % sedan 1989. Låginkomsttagarna skulle kompenseras med höjda bostadsbidrag. I budgetsaneringen har kostnaderna för bostadsbidragen reducerats med ca 30 %.
Herr talman! Owe Hellbergs fråga rör skattereformen, en reform som hade ett antal bärande principer. Det skulle bl.a. handla om ett enklare system, ett system som inte uppmuntrade skatteplanering så mycket som det gamla. Men det skulle fortfarande vara en rättvis fördelning med det nya systemet. Nu har skattereformen utvärderats. En statlig utredning kom för drygt ett år sedan med sin rapport. Den visade att skattereformen var fördelningspolitiskt ganska bra. Utfallet var ganska nära det som man ville ha. Owe Hellberg nämner att det i skattereformen också fanns delar som gällde bidragssystemen, för att vi skulle få en bra fördelningspolitik. Den informationen finns med när regeringen nu fortsätter att analysera skattereformens utfall. Vi har en värnskatt som gäller 1997 och 1998. I god tid innan valet 98 kommer socialdemokratin att ge besked om vilken typ av reformer som behövs på skatteområdet för att skattereformens målsättningar skall uppfyllas.
Herr talman! Klart är att ni när det gäller bostadsbidragen har avvikit från skattereformen. Ni har gjort det på andra sätt också, t.ex. genom att höja skatten för höginkomsttagarna - värnskatten. Är ministern beredd att behålla värnskatten, med tanke på diskussionerna om bidrag kontra skatter? Om inte ser man till att medel och höginkomsttagarna får tillbaks sina gamla villkor, medan låginkomsttagarna får hålla till godo med resten.
Herr talman! Frågan om värnskatten har jag redan besvarat. Vi kommer i god tid före valet ge besked om vilken typ av skattepolitik som skall bedrivas efter Owe Hellberg ställer frågor om bidragssystemen och de försämringar som vi har varit tvungna att göra. Det kan han göra mot bakgrund av att han inte orkar ta ansvar för statsfinanserna. Det är klart att man kan säga att vi inte skulle ha sparat på ett antal bidragssystem. Samtidigt säger Vänsterpartiet allt oftare att vi också borde sänka en del skatter. Sådan politik driver upp räntor. Vi har upplevt vad höga räntor betyder, inte minst för boendekostnaderna, ganska ordentligt i Sverige. Det skarpa räntefallet har betytt att boendekostnaderna har blivit mycket lägre än vad de hade varit om man hade fört den politik som Vänsterpartiet står för. Det är klart att allting hänger ihop.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en följdfråga till Maj-Inger Klingvall angående den utvärdering som nu sker och som skulle bli klar i slutet av månaden. Maj-Inger Klingvall säger att bostadsbidragen kanske blir en fråga för propositionen i vår om systemet visar sig vara oerhört fel och oerhört snett. Skulle man då kunna tänka sig att justera beloppen retroaktivt, t.ex. fr.o.m. den 1 januari, eller måste det ske från den 1 juli?
Herr talman! Efter den preliminära genomgång som jag kortfattat har redovisat ser det ut som att vi har träffat ganska så rätt när det gäller den fördelningspolitiska inriktningen, som ju har varit väldigt viktig när vi har gjort denna stora besparing på över 2 miljarder. Jag vill inte ha någon slutlig uppfattning eftersom jag ännu inte har fått någon slutlig genomgång av resultatet. Jag vill vänta med det. Även frågan om vi skall komma med förslag till förändringar är det för tidigt för mig att uttala mig om i dag.
Herr talman! Om systemet slår väldigt snett och folk får gå från hus och hem av denna anledning är det en bra signal att säga att man kan tänka sig en retroaktiv justering.
Herr talman! Jag vill i dag inte gå längre i min bedömning av läget än vad jag har gjort. Jag tror att det är viktigt att vi inte ser detta svartare än vad det är. Det är problem för en hel rad människor. Jag har fått många brev och samtal från sådana som känner sig ytterst drabbade av förändringarna, men jag vill ändå understryka att det preliminära resultatet faktiskt visar att 180 000 av de 285 000 som har ansökt som vi hittills har tittat på inte har fått några förändringar. Det är också viktigt att se helheten. Vad har andra delar i den ekonomiska politiken betytt för boendet för barnfamiljer i vårt land?
Herr talman! Ungefär en kvinna i veckan i Sverige plågas ihjäl av sin man eller sin sambo. Man kan fundera över varför frågan inte debatteras förrän det är invandrare det gäller. Ändå utförs 80 %, eller åtminstone en mycket stor majoritet, av våldet av svenska män. Det är alltså inte kulturellt betingat. Man kan säga att det inte är kulturer eller religioner som på detta sätt slår ihjäl kvinnor, utan just deras män. Ett extra problem är att dessa kvinnor i många fall har besökt offentliga institutioner och inrättningar inklusive polismyndigheter med anledning av sina problem. I flera fall har ingen ingripit förrän mannen har slagit ihjäl kvinnan. Man frågar sig om det är fel på rättssystemet eller om det snarare är attityden hos dem som kvinnan möter i det offentliga samhället som måste ändras. Jag vill fråga justitieministern vilka tydliga, kraftfulla eller skyndsamma åtgärder hon tänker vidta för att se till att de offentliga institutioner som hon har att hantera förstår problemet, tar det till sig och ser till att ingripa innan det är för sent. Varje fall där detta sker måste ju vara oacceptabelt.
Herr talman! För det första vill jag säga till Lennart Daléus att han är ganska ensam om att tycka att denna fråga har kommit upp till debatt först när några invandrarkvinnor har drabbats av det grova våldet. Vi har haft en debatt om våldet mot kvinnor och våldet i hemmen åtminstone under den tid jag har varit justitieminister. Det har varit en omfattande debatt som också har lett till en särskild kvinnovåldskommission, som tillsattes för att utifrån det breda perspektivet se över hur denna problematik hanteras i vårt samhälle. Det är en bred problematik. Det handlar om de yttersta konsekvenserna av ett förtryck riktat mot kvinnor. Det är i genomsnitt 16 kvinnor per år som blir dödade av män som de har en nära relation till. Det är helt oacceptabelt i vårt samhälle. Bakom den siffran finns det sedan hundratals eller tusentals kvinnor som är förtryckta i sitt eget hem och berövade en stor del av den frihet som vi anser vara självklar. Det är en jämställdhetsfråga. Det är en maktfråga. Det har att göra med attityder; det har Lennart Daléus helt rätt i. Det vore mycket olyckligt om vi trodde att denna fråga var isolerad till kulturföreteelser kopplade till invandrare. Så är det icke. De flesta kvinnor som misshandlas i Sverige är svenska och misshandlas av svenska män. Denna fråga har alltså tagits på största allvar. Frågan är aktuell i flera departement i regeringen. I Justitiedepartementet har vi ansvaret för att föra vidare de frågor som gäller lagstiftningen som Kvinnovåldskommissionen föreslog. Justitiedepartementet har dessutom ansvar för att se till att de rättsvårdande myndigheterna får betydligt bättre kunskap och kompetens än i dag när det gäller att hantera frågan. Ett grundläggande problem vi har i dag inom polisverksamheten är att man inte har tillräcklig insikt om arten av denna typ av övergrepp och inte förmågan att säkra bevisning, vilket ofta leder till att det inte blir åtal eller att det inte blir fällande dom när det blir åtal. Det pågår en rad olika utvecklingsprojekt inom polismyndigheterna för att säkerställa metoder som gör att man får en bättre bevissituation. Detta är en fråga som tas upp i vidareutbildningen av poliser och även åklagare och domare. Vi måste få en bättre kunskap och en ökad insikt för att göra rättsväsendet effektivare. Därutöver pågår det ett arbete med att få fram bättre forskningsresultat och en attitydförändring, och där är Brottsoffermyndigheten en pådrivande kraft i sammanhanget.
Herr talman! Tanken var väl inte att statsrådet skulle läxa upp mig för att jag tycker att debatten är otillräcklig. Om det är så att debatten är otillräcklig kan jag fortsätta med att säga att problemet uppenbarligen kvarstår. Då är det någonting som är otillräckligt. Någonting måste uppenbarligen göras, eftersom problemet fortfarande existerar i en omfattning som vi inte vill acceptera. Statsrådet redovisar ett antal åtgärder, men det måste uppenbarligen till något ner operativt gentemot de organ som statsrådet har att arbeta med. Det är riktigt att Kvinnovåldskommissionens arbete är slutfört, men det bör skyndsamt resultera i ett förslag till riksdagen, som också gör det möjligt för riksdagen att ta ställning till konkreta tydliga förslag med vilka man förmår att ändra på situationen. Laila Freivalds! Jag har själv deltagit i debatterna i kammaren kring den här frågan under många år. Detta måste resultera i något konkret som förhindrar den här situationen. Inte minst gäller det att förhindra den snedvridning av debatten som jag inte tror att jag är ensam om att ha iakttagit under de gångna veckorna.
Herr talman! Jag beklagar om Lennart Daléus uppfattade det som att jag läxade upp honom. Jag reagerade på att frågan togs upp utifrån ett invandrarperspektiv. Det tror jag är en olycklig vinkling när det gäller en oerhört allvarlig frågeställning som är mycket gammal i vårt land. Den här frågan har också varit aktuell länge. Riksdagen har haft anledning att ta ställning till den ett flertal gånger, inte minst i samband med att riksdagen har tagit ställning till budgetpropositionerna. Där lägger vi nämligen fast vilka prioriteringar våra myndigheter skall ha. Kvinnovåldet är en mycket prioriterad fråga. Det framgår bl.a. av budgetpropositionen på vilket sätt vi kräver att våra myndigheter skall fokusera det här. Det pågår ett mycket konkret arbete. Men det är ett arbete som inte kan resultera i att vi från den ena dagen till den andra kan avskaffa förtrycket och förföljelsen av kvinnor i vårt land. Vi har haft det här arbetet på gång i olika former i över hundra år. Vi har kommit en bit på väg. Vi har en lång väg kvar att gå. Jag delar helt uppfattningen att vi fortfarande inte på något sätt kan acceptera att kunskapen, metoden och förmågan när det gäller att skydda kvinnor mot den här typen av våld är alldeles för dåliga. Det är detta som vi inriktar vårt arbete på.
Herr talman! Även om justitieministern förnekar att det finns ett invandrarperspektiv är oron bland folk faktiskt väldigt stor på grund av det som har inträffat under senare tid. Man har förstått att mord och misshandel har begåtts på grundval av en kultur och kvinnosyn som är främmande för oss i Sverige. Vi kan inte bortse från det och säga att det inte är så. Man använder orden "skam" och "heder". Det är uttryck som normalt inte används i Sverige, men de används av vissa invandrargrupper. Det här är egentligen en fråga om hur man på lång sikt skall kunna harmonisera vår syn på kvinnan och, kanske, människan med den som invandrarna kan ha med sig. Det här är en integrationsfråga. Jag har svårt att se att man skulle kunna lagstifta direkt mot attityder, livsstilar och hållningar. Men jag tror att integrationsministern ändå måste ta det här på djupt allvar. Det går inte bara att jämföra med vanlig svensk misshandel. Det kommer tyvärr alltid att förekomma misshandel. Justitieministern har på ett bra sätt beskrivit arbetet för att minska misshandeln. Men den typ av misshandel som är kulturellt betingad måste vi kunna hantera på ett annat sätt, inte bara genom lagstiftning och sådant. Vad kan vi tillsammans göra i den här frågan, och vad kan eventuellt regeringen göra när det gäller opinionsbildning kring detta?
Herr talman! Jag måste fortfarande säga att det är fel att tro att det våld som invandrarmän utövar mot invandrarkvinnor i princip skulle vara annorlunda än det våld som svenska män utsätter svenska kvinnor för. Uttryck som "skam" eller "heder" förekommer inte bara i invandrarsammanhang. Det är precis den typen av argument som ofta förekommer i helt svenska misshandelssituationer. Det är, helt riktigt, en kultur som handlar om en attityd och en kvinnosyn och den finns företrädd i Sverige av olika sorters människor. Det är den som vi måste bekämpa när vi kämpar för jämställdhet mellan könen och vill motverka allt våldsanvändande i vårt samhälle. De människor som nyligen har kommit till Sverige har andra svårigheter än de människor som har levt här länge. Det förhållandet är självfallet en av de faktorer som vi har anledning att uppmärksamma när det gäller att underlätta dessa människors integrering i vårt samhälle. Det är naturligtvis viktigt att Polisen är medveten om vilka förhållanden dessa människor lever under. Det är naturligtvis viktigt att sociala myndigheter och polis har tillgång till tolkar och sätter sig in i situationen, så att man tidigt kan tyda tecken på rätt sätt och vidta adekvata åtgärder. Det kräver en annan metod och en annan kunskap än när det gäller en rent svensk familj. Men i grunden är det ingen skillnad. När det gäller integrationsfrågor i största allmänhet vill jag säga att vi har en särskild minister som kan svara på dem.
Herr talman! Det var intressant att frågan om våld kom upp här i dag. Jag känner ibland att vi alla, när något händer här i landet som särskilt fokuseras i medierna, blir medvetna om problemet. Men sedan faller det i glömska. Jag läste och tog del av en rapport om hur det brutala våldet ökar i allt lägre åldrar. Jag känner behov av att fråga justitieministern hur man både långsiktigt och kortsiktigt skall åtgärda detta. Jag tänker inte bara på kommissioner och utredningar utan på att man verkligen måste ta tag i problemen. Eftersom Polisen får allt mindre resurser att jobba med är det nästintill omöjligt för Polisen att sköta alla dessa uppgifter. Därför vill jag fråga justitieministern om regeringen har funderat på några konkreta åtgärder, så att man verkligen kan lösa problemet.
Herr talman! Naturligtvis glömmer varken regeringen eller riksdagen - jag utgår från att det även gäller riksdagsledamöterna - våldet efter det att de stora svarta rubrikerna har tonat bort fram till nästa gång de syns. Tiden däremellan arbetar vi vidare på det uppdrag som vi har att minska våldet i vårt samhälle. Vi har totalt sett lyckats med det. Våldet i samhället har totalt sett minskat, åtminstone när det gäller anmälda brott. Och vi tror att det finns en överensstämmelse med den verkliga situationen. Men vi har inte lyckats när det gäller unga människor, framför allt barn. Därför är bl.a. de projekt som pågår ute i skolorna viktiga. Polisen har en roll i sammanhanget, men jag anser att den är mindre än t.ex. föräldrarnas och uppfostrarnas, i skolan och inom ungdomsvården och fritidsverksamheten. Men vi har en utveckling inom Polisen som gör att man kan få en starkare roll. Polisens resurser dras inte bort när det gäller insatser mot bl.a. våldet i lokalsamhället. Närpolisen har till uppgift att öka tryggheten i områden där människor lever. Utbyggnaden av närpolisen ökar dag för dag. Den satsningen gör vi. Bakgrunden är bl.a. att vi måste bekämpa våldet i vårt samhälle. Det är en av de högprioriterade frågorna även för Polisen.
Herr talman! Vi kristdemokrater tror att familjen är av avgörande betydelse när det gäller att förebygga våld. Men då måste familjen och föräldrarna verkligen få den möjligheten. Det är bl.a. därför som vi tycker att det är så viktigt att lyfta fram den rollen. När det gäller Polisens resurser är det inte bra att ha ett rättssamhälle där det bara är en liten andel av alla anmälda fall som reds ut. Jag tror att det är väldigt viktigt i samhället att man känner att alla fall av kriminalitet - alla övergrepp - reds ut. Skolan har också en viktig roll. Men då måste den ha en klar etisk inriktning som handlar om respekt för människovärde och sådant. Jag förutsätter och hoppas att samhället skall bli ännu mer medvetet om tidiga insatser. Det stora problemet i dag är att man bollar över problem från den ena instansen till den andra. Till slut har barn och ungdomar nått en sådan grad av kriminalitet att det är nästintill omöjligt att bota och behandla dem. Jag förutsätter att man är medveten om den situationen.
Herr talman! Jag utgår från att Chatrine Pålsson är medveten om att regeringen i allra högsta grad har anlagt just det perspektivet på sin politik. Jag utgår från att Chatrine Pålsson har tagit del av det brottsförebyggande program som regeringen nu håller på att genomföra genom en särskild kommission i hela landet. Hela tanken där är att vi måste vrida samhällets åtgärder mot tidiga insatser. Det är det enda sättet att bryta en sådan här brottsutveckling. Uppklarande av brott har också betydelse när vi bygger upp närpolisverksamheten. Det är enklast att klara upp brotten där man känner dem som är inblandade. Det är ett problem att vi under de senaste 20 åren har haft en sjunkande uppklaringsprocent. Vi håller på att vända den trenden.
Herr talman! Jag har en fråga till skatteminister Östros. I dagens tidning kan man läsa att flera stora svenska företag överväger att flytta sina huvudkontor utomlands och att Sverige blir sämre som företagarnation. Skälen som åberopas är värnskatten, dvs. den höjda marginalskatten, regeringens tveksamhet till EMU, den företagsfientliga energiuppgörelsen och kanske också gårdagens köttben till LO om uteblivna reformer på arbetsmarknaden. Om just marginalskatten sägs: Marginalskatterna, som stiger med värnskatten, har gjort att många högutbildade redan flyttat utomlands. Varje forskare på exempelvis Ericsson sysselsätter indirekt tio medarbetare. På två och ett halvt år har 3 500 forskare bara på Ericsson lokaliserats utomlands. Det hade kunnat ge 30 000 nya jobb i Sverige. Verkligheten är som bekant en annan. Förra året minskade sysselsättningen med 88 000 arbeten.
Herr talman! Den budgetsanering som regeringen har genomfört tillsammans med Centerpartiet har varit av oerhört stor betydelse för företagsklimatet i Sverige. Att få ned räntorna, att komma från den statsfinansiellt kaotiska situation som vi befann oss i till den ganska stabila situation vi befinner oss i i dag när det gäller kapitalmarknad och räntor, det betyder oerhört mycket för långsiktighet, investeringar och tilltro till framtiden. Nu har vi under ett par veckor haft ett litet upphettat politiskt klimat, och det är klart att en del förflugna ord kan uttalas, där regeringen får kritik för att den är för handlingskraftig på vissa områden. Också jag har sett i Dagens Industri att en representant för Handelsbanken säger att ett antal huvudkontor borde flytta ut ur Sverige. Det ger en märklig signal med tanke på ett antal utvärderingar av affärsklimatet och företagsklimatet i olika delar av Europa. Anne Wibble har säkert sett den amerikanska handelskammarens utvärdering av ett antal länder i Europa, i vilken man placerar Sverige på en mycket god fjärde plats när det gäller företagsklimat. Sverige har ett mycket bra företagsklimat, det vet också Anne Wibble. Sverige har också investeringar utomlands ifrån som visar att här vill man investera. Men det är klart att marknadens företrädare också har lust att driva politik ibland. Synd är det dock att en bank som Handelsbanken går ut med vad som nästan är en uppmaning om att flytta huvudkontor ut ur landet, när regeringen är handlingskraftig på vissa områden. Det är ju ändå riksdagen som fattar beslut om sådant som den långsiktiga energipolitiken, som betyder så oerhört mycket för industrin, om fördelningspolitiken, som faktiskt betyder så oerhört mycket för social stabilitet och sammanhållning i ett land. Värnskatten har också betytt oerhört mycket för att få till stånd en uppslutning kring det som har varit viktigast för alla i det här landet, att sanera statsfinanserna och komma ut ur kaos. Det har varit viktigt att ha med värnskatten i det. Folkpartiet har ingen förståelse för fördelningspolitik. Tyvärr. Det fanns förr i diskussionerna mellan Folkpartiet och Socialdemokraterna något slags överensstämmelse på den punkten, men i dag verkar en sådan överensstämmelse inte finnas längre. Även fördelningspolitiken är viktig för företagsklimatet.
Herr talman! Skatteministern måtte inte ha hört vad jag frågade om, eller också förstod han inte vad 30 000 nya jobb skulle innebära t.ex. för budgeten. 30 000 nya arbeten skulle förmodligen ha sparat 7-8 miljarder kronor, avsevärt mycket mer än vad värnskatten har dragit in. Min fråga kvarstår: På vilket sätt har de 700 000 arbetslösa gynnats av en marginalskattepolitik som har drivit bort kanske 30 000 jobb? Min och Folkpartiets uppfattning är att det är arbetslösheten som är den stora fördelningspolitiska orättvisan. Det är upprörande att skatteministern inte förstår att en galen skattepolitik medverkar till att befästa arbetslösheten och minska antalet nya jobb. Jag vill tillägga att den senaste undersökningen om investeringsklimatet i Sverige visar att Sverige blev bättre och bättre under den borgerliga regeringstiden och att vi under de två år som Socialdemokraterna har suttit vid makten snabbt har halkat ned från nionde till fjortonde plats, dvs. det handlar om en ganska kraftig försämring. Jag tycker att skatteministern borde ta allvarligt på det här problemet i stället för att försöka politisera bort det.
Herr talman! Om Anne Wibble anser att 5 % marginalskatt är skillnaden mellan en klok skattepolitik och en galen måste jag säga att hon har en väldigt enkel syn på hela frågan om företagsklimat och skatter i Sverige. Om Anne Wibble tror att det handlar om att värnskatten har inneburit att 30 000 jobb har försvunnit, varför vill hon då inte avskaffa två värnskatter eller tre, så skulle vi få 60 000 eller 90 000 nya jobb? Så enkelt är det naturligtvis inte. Vi har provat den metod som Anne Wibble stod för som chef för Finansdepartementet - ofinansierade skattesänkningar, som naturligtvis i en opinionsundersökning bland företagsledare kunde ge intryck av att företagsklimatet hade blivit bättre. Det är klart. Men det statsfinansiellt kaotiska läge som följde av detta, räntorna och panikbesluten i riksdagen, visar ju att slutresultatet blev ett sämre företagsklimat, med Vi har fattat de svåra beslut som gör att vi nu är på väg upp på fast mark. Det ger naturligtvis förutsättningar att driva näringspolitik på ett helt annat sätt än tidigare. Samarbetet över blockgränserna i riksdagen ger förutsättningar för stabila spelregler. Stabila statsfinanser gör att man slipper ändra spelregler gång på gång. Vi är på väg ut ur kaos och tillbaka till en stabil ekonomisk situation, och det är viktigt för företagsklimatet.
Herr talman! Jag noterar bara att skatteministern inte har något svar på min fråga, på vilket sätt de mer än 700 000 arbetslösa skulle ha gynnats av en marginalskattepolitik som driver bort 30 000 nya jobb. Det är naturligtvis alldeles korrekt, för det finns inget svar. De arbetslösa har i själva verket missgynnats av den politiken.
Herr talman! Vi vet, alla här i riksdagen och alla i Sverige, att Anne Wibble tror att det går att driva saneringspolitik genom att å ena sidan försöka pressa ned offentliga utgifter och bidrag och å andra sidan sänka skatter för ett fåtal strategiska grupper, som man hoppas skall dra Sverige ur krisen. Men detta skapar fördelningspolitiska spänningar. Sådana orättvisor omöjliggör budgetsanering, och därför förlorade vi flera viktiga år i kampen mot det kaos som Anne Wibble ledde oss in i. Fördelningspolitik är viktigt för att vi skall få en uppslutning kring politiken, det borde Anne Wibble ha lärt sig under sina år som chef för
Herr talman! Jag har en fråga till skatteministern. För några dagar sedan lämnades det in en lagrådsremiss om s.k. skattekonton, dvs. möjligheter för företagen att betala in samtliga sina avgifter och skatter på en gång, så att dessa sedan blir placerade på ett skattekonto hos skattemyndigheten. Det där är säkert ett mycket bra förslag och underlättar säkert för skattemyndigheterna. Men på vilket sätt underlättar det för företagen, och då i all synnerhet småföretagen?
Herr talman! Som socialdemokrat kan man ibland vara självkritisk när det gäller en särskild aspekt av företagarpolitiken, nämligen att den har varit väldigt inriktad på storföretagen och de möjligheter som storföretagen har vad gäller administration, regler, ränteinbetalningar, datum och annat. För småföretag kan det naturligtvis vara besvärligare, och det tar tid från det viktiga arbete som småföretagaren håller på med. Det är därför jag tror att skattekontosystemet är ett sätt att förenkla vardagen för småföretagaren. Han får ett enklare system, färre blanketter, färre datum att hålla reda på, färre olika typer av räntor, och det gör att man får tid över till det som är viktigt, att utveckla sitt företag. Jag tror att detta är ett steg på vägen i det förenklingsarbete som regeringen bedriver när det gäller just småföretagarnas situation.
Herr talman! Det låter väldigt bra. Småföretagen har ju bekymmer med sin administration och alla sina blanketter, inte minst när det gäller skatter och liknande. Jag skulle vilja fråga om skatteministern har några andra tankar om hur man skulle kunna underlätta för småföretagen framöver. Vi vet ju att t.ex. egenföretagarna har ett mycket krångligt skattesystem, liksom fåmansföretagen.
Herr talman! Regeringen har för en kort tid sedan tillsatt en utredning som skall titta över skattereglerna för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag. Det är krångliga regler. Riksdagen har en gång tillskapat dem av goda skäl, nämligen för att ge småföretagaren samma möjligheter som aktiebolaget, men det har blivit för krångligt. Den här utredningen skall se om det går att göra rejäla förenklingar av systemet. Jag tror att vi går mot en arbetsmarknad där fler kommer att prova på att vara egenföretagare under en period av sitt liv, och det är väldigt bra. Men då måste vi också ha regler som gör att ribban sänks litet grand, att trappsteget när man skall prova på att vara företagare inte blir så högt.
Herr talman! Jag har inte haft möjlighet att ta del av den här lagrådsremissen om skattekontot. Det låter dock bra när statsrådet Östros nu säger att man skall förenkla för företagare. En viktig detalj i skattekontot, som gäller rättssäkerheten, är betalningsdagen. Efter vad jag förstår är det den 12. Problemet är dock att det tidigare i diskussionen har sagts att det inte är den dagen som gäller, utan att företagen måste skicka in sin uppbördsdeklaration ett antal dagar tidigare. Har statsrådet i lagrådsremissen ändrat tillbaka till de gamla reglerna, dvs. att det är den dag man skickar in som skall gälla och att det skall vara den 12?
Herr talman! Det vi har gjort i lagrådsremissen är att utsträcka tidsperioden när det gäller inbetalningar, och det är viktigt. Samtidigt har vi gjort en förändring som innebär att inbetalningen skall vara inne hos myndigheten vid den tidpunkt som sägs. Situationen för företagaren blir dock bättre i det avseendet. Samtidigt finns i lagrådsremissen också annat som är viktigt för företagsklimatet, nämligen ett steg till i kampen mot dem som fuskar och försöker dra sig undan skatt. Det är också en del av företagsklimatet: att inte de som är beredda att fuska med reglerna får ett bättre företagsklimat och slipper betala skatter. Här finns ett antal förslag om revision av företag, vilka kommer att göra det lättare att få tag på dem som inte respekterar de lagar och regler som de allra flesta företagen respekterar.
Herr talman! Det är naturligtvis riktigt att det är ett framsteg att betalningstiden skjuts fram något. Samtidigt blir det inte, om jag förstår svaret rätt, en skillnad från den 5 till den 12. Nu kommer det i stället att hänga på hur snabbt bankerna, Postgirot eller vem man nu skickar sina pengar med kan betala. Då uppstår en rättsosäkerhet för småföretagaren. Bedömer inte statsrådet att det finns en risk att företagen med det här systemet trots allt inte får de effektivitetsvinster som statsrådet själv anser skall komma?
Herr talman! I betalningssammanhang är det normala att betalningen skall vara betalningsmottagaren till handa ett visst datum. Nu blir nettoeffekten en bättre situation för småföretagaren. Vi drar ut litet grand på tiden så att man får större möjlighet att komma in med sin betalning.

Herr talman! Min fråga riktas till justitieministern och gäller polisen. Det har nyligen kommit en utredning om den framtida polischefsutbildningen och andra frågor som rör fortbildning och vidareutbildning av poliser. När det gäller grundutbildningen och rekryteringen av polisaspiranter har vi under senare år sett en viss ryckighet. Det här påverkar naturligtvis åldersfördelningen inom polisen negativt, och det har dessutom medfört många problem för den grundläggande utbildningen på Polishögskolan. När den nuvarande decentraliserade rekryteringen infördes var detta naturligtvis till en del förutsett, men det hindrar inte att man bör göra någonting åt det. Vilka ändringar i systemet för polisrekryteringen planerar regeringen, och när kan vi vänta ett förslag?
Herr talman! På Rikspolisstyrelsen utarbetar man de närmare detaljerna kring polisutbildningens innehåll på basis av den utredning som redan finns, och även regelverket för rekryteringen. Rekryteringen kommer att påbörjas under hösten och den nya utbildningen senast i början av nästa år.

Herr talman! Jag menade den ryckighet i rekryteringen och utbildningen som det hittillsvarande systemet har medfört.
Herr talman! Jag är inte säker på vad Jan Jennehag syftar på, men om det har att göra med att rekryteringen var beroende av de lokala polismyndigheternas vilja att anställa innebär det föreliggande förslaget en helt annan modell. Det blir en studiemedelsfinansierad utbildning. Man blir antagen till en utbildning som polis, men frågan om anställning kommer efter fullgjord utbildning på samma sätt som vid andra motsvarande utbildningar. Det betyder att polisutbildningen icke kommer att styras av vilka anställningsförhållanden som föreligger. Den frågan kommer först efter fullgjord utbildning. Från statsmakternas sida kommer det givetvis att vara betydelsefullt att göra en bedömning av vilken rekrytering till utbildning man bör göra mot bakgrund av hur man bedömer behovet att rekrytera poliser.
Herr talman! Jag har en fråga till kulturminister Snart är det den 7 mars, och då får vi reda på om Sverige kommer att kvala vidare och bli en av de fem som går vidare när det gäller en eventuell OS kandidatur för 2004. Två kort kommer då att synas extra: miljöaspekterna och den ekonomiska finansieringen. Därför vill jag ställa följande frågor. Stockholms stads politiker har ännu inte bestämt vilken av de två föreslagna arenorna som skall gälla. Kan detta bidra negativt när IOK bedömer om Stockholm blir en av de kandidater som går vidare? Kan Kammarrättens dom om moderat jäv vid länsrättens prövning av huruvida stadens OS-ansökan strider mot kommunallagen eller inte också innebära negativa konsekvenser för Sverige när det gäller chanserna att gå vidare?
Herr talman! De här frågorna är svåra att besvara. De kanske inte ens går att besvara. Jag tror dock, och skulle bli mycket förvånad om det inte blev så, att Stockholm är en av de städer som går in i kvalomgången i början av mars - oaktat vilket val av stadion man kan göra och vad det blir för resultat av den rättsliga prövning som just nu genomförs.
Herr talman! Det pinsamma i den här situationen är ju att om Stockholms stads politiker väljer arenan Victoria får man den samlade miljörörelsen på halsen, inklusive Miljöpartiet, vilket inte kan stärka Stockholms miljöprofil. Väljer man arenan Sofia vill inte byggbolagen, bl.a. HSB, bygga de kretsloppsanpassade husen. Det här måste ändå innebära ett problem när IOK skall ta ställning till kandidaturen. Miljöpartiets förslag när det gällde utformning av den statliga garantin gick ut på att Stockholms stad inte i efterhand skulle betala eventuella förluster. Det är just det som enligt överklagan strider mot kommunallagen och som länsrätten har prövat. Om riksdagen hade gått på Miljöpartiets alternativ, nämligen att staten skulle stå för hela fullgörandegarantin utan garantier mot staden, hade det kanske nu varit lättare för er som vill ha OS att få igenom ansökan. Delar statsrådet den uppfattningen?
Herr talman! Jag tror att Stockholms kommuns skulle vara mycket fascinerad om det här var fullmäktigesalen. Den är stor och den är vacker. Det här är en fråga för fullmäktige i Stockholm att diskutera. Det är Stockholms stad som har ansökt om att få arrangera OS. Vad vi har gjort, och vad Sveriges riksdag har gjort, är att garantera två saker: för det ena en intäkt på 2,5 miljarder kronor via ett lotteri, för det andra att Stockholm kan fullfölja sina åligganden gentemot den internationella olympiska kommittén.
Herr talman! Justitieministern uttryckte tidigare oro över ungdomsvåldet. Enligt min uppfattning är det omöjligt att diskutera ungdomsvåld på gator och torg utan att börja från början, dvs. i problem med mobbning och våld i skolan. Vi vet att ungefär 100 000 svenska barn, motsvarande en och en halv årskull, är mer eller mindre regelbundet utsatta för mobbning eller andra kränkningar i skolan, alltifrån utfrysning till ren misshandel. Det är också i skolan vi tidigt kan se och reagera när barn får problem och börjar ge sig på andra. Det går inte att ha skilda rättssystem i skolan och på gator och torg. Jag är rädd för att vi börjar få det. Misshandel är misshandel, olaga hot är olaga hot också om det äger rum i skolan. Jag menar att en anmälningsplikt för våld i skolan skulle sända tydliga signaler. Skulle justitieministern vara beredd att överväga införandet av en anmälningsplikt för våld i skolan? I dag har skolan anmälningsplikt om ett barn misshandlas i hemmet, men inte om ett barn misshandlas i skolan.
Herr talman! Jag delar Sten Tolgfors uppfattning fullt ut. Våldet är ingenting som föds plötsligt i vuxen ålder på gator och torg. Det föds långt tidigare, dessvärre ofta i ett hem. Det kommer till uttryck också i skolorna. Det här är en fråga som måste tas på största allvar av skolorna. Jag är också bekymrad över uttalanden av företrädare för skolan som man ibland läser i tidningen. De anser inte detta vara deras problem att hantera. Det är det givetvis. Skolan är ingen värdeneutral plats. Den står för de värderingar som vi vill skall vara gällande i vårt samhälle. Det betyder att skolan måste hantera mobbning och annat våld med största allvar. Dessbättre är det här en av de frågor som under senare år har uppmärksammats mycket. Det pågår just nu i flertalet skolor i Sverige olika projekt för att hantera frågan om mobbning. Det är mycket intressanta, pedagogiska och givande sådana. Jag har själv fått se hur de används i skolorna. De inger verkligen hopp om möjligheten att vända utvecklingen. När det gäller direkt brottsliga gärningar i skolan vill jag säga att skolan inte är fredad från den lagstiftning vi har. De lagar vi har i samhället i övrigt gäller även i skolan. Huruvida lärarna skall utnyttja sin möjlighet att be om hjälp av andra myndigheter är en fråga de egentligen borde kunna klara själva. Jag tror att det vi först måste göra är att se till att de har kunskap om vilka skyldigheter de har. Man tillämpar nämligen inte ens den skyldighet man har i dag att anmäla till sociala myndigheter när ett barn far illa. Att man skall anmäla till polisen att brott begås tror jag att man vet. Men jag tror att man måste ha en större medvetenhet om betydelsen av att man gör det och sedan samarbeta med polis och andra myndigheter.
Herr talman! Jag är glad för att justitieministern så tydligt visar engagemang i den här frågan. Den har nämligen gravt misskötts av landets samlade politikerkår, skulle jag vilja hävda. Hälften av landets kommuner har ingen aning om hur vanligt mobbning och våld är i deras skolor, för de har aldrig brytt sig om att mäta det. För ett år sedan var det fortfarande 10 % av landets skolor som inte hade en arbetsplan mot våld och mobbning, trots att de var ålagda att ha det. Jag kan förstå att många rektorer tycker att de hamnar i en svår situation. Skall man polisanmäla eller inte? Polisanmäler man kan man hängas ut i pressen, polisanmäler man inte kan man senare komma att prickas av Skolverket och man får kritik för detta. Därför menar jag att det är ett politiskt ansvar att tala om vilka regler som skall gälla. Vi skall ta på oss att göra prioriteringen. Skall våld polisanmälas i samtliga fall eller skall det inte anmälas? Det är därför som jag tror att en anmälningsplikt för våld i skolan vore så viktig, inte minst för landets barn. Vi har en skolplikt där vi ålägger barn att vistas i skolan i en miljö som vi i dag inte fullt ut kan garantera. Jag menar att det är dags att ändra på detta.
Herr talman! Det är trevligt att kunna säga igen att jag delar Sten Tolgfors uppfattning i allt väsentligt. Men jag är nog mer optimistisk och har en positivare inställning till det som faktiskt har skett i skolorna under senare år. Mot bakgrund av det uppdrag som Barnombudsmannen har, att se till att skolorna arbetar vidare med den är frågan, ser jag faktiskt optimistiskt på situationen. Däremot anser jag inte att det är politikernas samlade ansvar att ta ställning till hur man skall hantera enskilda situationer. Jag tror att vi politiker duger till att tala om vilka principerna skall vara, hur lagar skall tillämpas i vårt land rent principiellt och vilken inställning vi skall ha. Men hur man skall göra i det enskilda fallet, med det enskilda barnet, med de enskilda föräldrarna överlåter jag till de människor som lever i den verklighet där skeendet pågår att besluta.
Herr talman! Det är bra med information om detta. Problemet är att man i utbildningsutskottet just har avstyrkt förslag om att vara mycket tydlig och ge den här tydliga informationen om exempelvis möjligheten att anmäla. Jag funderar på om justitieministern verkligen vet hur det ser ut ute i verkligheten. Föräldrar kan i dag inte skicka sina barn till skolan på grund av risken för misshandel, på raster, inne i klassrum, ja, i skolsammanhanget. Det är verkligheten, justitieministern. Vilket ansvar tar ministern för att få fram några konkreta förslag om detta? Det går inte att bara hänvisa till att det här är skolans ansvar, det är föräldrarnas ansvar. Ministern har faktiskt också ett ansvar för att lagar följs. Lagarna följs inte i skolan i dag.
Herr talman! Jag är inte ett dugg förvånad att riksdagen valde att avslå ett förslag om att informera om möjligheten att anmäla brott. Jag tror att riksdagen bör ha litet högre ambitioner än så. Möjligheten att anmäla brott tror jag att alla är kunniga om. Det som brister i kompetensen är hur man skall agera i de konkreta situationerna, dessbättre inte lika mycket i dag som för två tre år sedan. Det har hänt mycket i våra skolor. Men fortfarande finns det skolor där man inte har tagit den här frågan på allvar, där man inte har utvecklat metoder för detta. Men hur vi arbetar med den frågan, Dan Ericsson, överlämnar jag till utbildningsministern att redogöra för.
Herr talman! Jag har en fråga till näringsminister För ett tag sedan beslutade riksdagen om avreglering på elmarknaden. Konkurrensen, som då skulle släppas fri, skulle innebära lägre elpriser. Så har det säkert blivit på sina håll. Men de vanliga hushållen har förlorat på denna reform på grund av att elmätningen, som ställer krav på dyra elmätare, är en sådan betungande kostnad, någonstans mellan 5 000 och För ett år sedan ställde jag frågan till dåvarande energiministern, om det fanns några idéer om lättnader i kraven på mätning, så att vanliga hushåll kunde komma med i konkurrensen på elmarknaden. Energiministern svarade då att sådana förslag var på gång.

Herr talman! Kan man slopa det tuffa krav på timmätning som man har i dag och gå över till någon form av enklare mätning, så att det blir billigare för hushållen?
Herr talman! Lösningen skall vara att det skall bli billigare för hushållen. Att däremot gå ifrån mätning och hitta något slags schabloner tror jag inte ligger i linje med det riksdagen vill åstadkomma, nämligen ett ekologiskt uthålligt system, där vi faktiskt kan åstadkomma energieffektivisering och energihushållning på ett bra sätt.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa ytterligare en våldsfråga till justitieministern. Tänker regeringen göra någonting åt den ökande terrorismen i Sverige? Jag tänker på de aktioner och upprepade attentat som har utförts mot Shells bensinstationer runt om i landet, mot entreprenörerna som bygger Norra länken, mot Scans anläggningar i Umeå och nu senast Greenpeaces aktion mot fjällbornas avverkningar i Njakafjällsområdet. Det är inte bara ekonomisk skada som de här aktionerna åstadkommer, utan också det seriösa miljö och djurskyddsarbetet skadas. Det finns tecken som tyder på att opinionen för miljöarbetet börjar vända på grund av Greenpeaces aktiviteter i fjällskogarna.
Herr talman! Jag hoppas att jag missförstod Torsten Gavelins fråga litet grand. Det lät som om han förutsatte att regeringen skulle utföra några operativa åtgärder. Dessbättre har vi en polis här i landet som har den uppgiften. När det gäller den här typen av aktioner, som blivit alltmer märkbara under senare år, har polisen utarbetat en särskild strategi och en arbetsplan. I den ingår både Rikspolisstyrelsen och de lokala polismyndigheter som är närmast berörda samt Säkerhetspolisen.
Herr talman! Självfallet anser jag inte att regeringen skall ägna sig åt operativ verksamhet, men signaler och markeringar är väldigt viktiga. Enligt massmedierna har ett här icke närvarande statsråd nyligen uttryckt sig så att det kan uppfattas som stöd för Greenpeaces aktion i Njakafjäll. Det är, anser jag, en väldigt felaktig signal i sammanhanget. Tar justitieministern avstånd från en sådan tolkning av regeringens ståndpunkt?
Herr talman! Om något statsråd har uttalat stöd för brottsliga gärningar tar jag avstånd från det.

Herr talman! Det här är en fråga som aktualiserades under hösten. Vi kunde se att det var en åtskillnad i hanteringen av den här typen av arbetskraft. Jag kan i dag inte säga mer än att frågan är uppmärksammad. Vi håller på att bereda en proposition till riksdagen som gäller ny sjukförsäkring.

Herr talman! Jag vill informera riksdagens ledamöter om 1996 års siffror när det gäller kvinnorepresentation i statliga styrelser. Sedan 1988 har andelen kvinnor i dessa styrelser, både på central och regional nivå, årligen redovisats för riksdagen. Bakgrunden till den redovisningen är de mål för kvinnorepresentationen som angav att det skulle vara 40 % kvinnor 1995 och en jämn könsfördelning 1998. När det gäller 1996 års siffror som jag nu redovisar är det tillfredsställande att notera att utvecklingen går åt rätt håll. I de centrala styrelserna uppgår nu andelen kvinnliga ordinarie ledamöter till 43 %, vilket är en ökning med en procentenhet sedan föregående år. I de regionala styrelserna, som inte har kommit lika långt, ligger kvinnoandelen på 36 %, en ökning med två procentenheter. Med tanke på att målet, en jämn könsfördelning, skall nås 1998 kan vi inte slå oss till ro med dessa siffror. Sammantaget ligger kvinnorepresentationen i styrelserna på 39 %, och det innebär att ytterligare ansträngningar måste göras. År 1995 uppnåddes målen för de centrala, men inte för de regionala styrelserna. En förklaring till detta kan vara att utvecklingen på central nivå drivs på genom den obligatoriska gemensamma beredning i dessa frågor som vi har i Regeringskansliet. Departementens förslag till styrelsernas sammansättning måste godkännas av mig och jämställdhetsenheten innan beslut fattas. Tyvärr måste jag konstatera att andelen kvinnliga ordförande i styrelserna har minskat från 33 % till 29 %. Värt att uppmärksamma är ändå att Kommunikationsdepartementet har fler kvinnliga än manliga ordförande i sina styrelser trots att det inte är något traditionellt kvinnligt område, och detta gläder mig. När det gäller de regionala styrelserna, där kvinnoandelen alltid varit lägre än på central nivå, har särskilda insatser gjorts för att snabba på utvecklingen. Redan nu vet vi att andelen kvinnor i skogsvårdsstyrelsernas styrelser som 1996 var 25 % kommer att öka vid 1997 års sammanställning till 47 %. Som riksdagens ledamöter väl känner till är dock regeringens möjligheter att påverka sammansättningen av t.ex. länsstyrelsernas styrelser begränsade. De politiska partierna har här ett särskilt ansvar. Skall vi nå målet, en jämn könsfördelning, måste regeringen, de politiska partierna och arbetsmarknadens parter arbeta aktivt med att få fram kvinnor som är beredda att ta olika uppdrag. Regeringen vidtar för sin del olika åtgärder för att driva på den utvecklingen. Dessa åtgärder är stöd till projektverksamhet, årlig redovisning för riksdagen och den gemensamma beredning som jag nämnde nyss. När det gäller projektstöd kan jag berätta att regeringen nyligen beviljat medel till ett samverkansprojekt med Kommunförbundet och Landstingsförbundet som syftar till att öka kunskaperna om våra, kvinnliga och manliga politikers, roller, våra olika sätt att agera och våra skilda erfarenheter som påverkar oss utifrån ett könsperspektiv. Ett mentorsprojekt har genomförts där Länsstyrelsen, Kommunförbundet och Landstinget i Östergötlands län har deltagit. Det syftar till att stödja unga, nytillträdda kvinnliga politiker under deras första mandatperiod för att motverka avhopp. Sådana mentorsprojekt ser jag som mycket viktiga eftersom vi vet att en hel del unga kvinnor hoppar av politiska uppdrag av olika skäl. När rapporten om detta projekt kommer hoppas jag att den kan spridas brett för att användas av flera. 1998, står kvar, och det är ett viktigt mål. Forskning och utländska erfarenheter från t.ex. Norge visar för oss att det blir svårare och svårare att nå målet ju fler kvinnor som kommer in i beslutsprocessen. Särskilt svårt, visar forskningen, är att öka kvinnorepresentationen från 40 % till 50 %. Det är därför extra viktigt att ansträngningarna fortsätter. I dag har vi 43 % kvinnor i de centrala styrelserna och 36 % i de regionala. Från regeringens sida kommer vi att fortsätta med aktiva insatser och kräva en ökad andel kvinnor i styrelser där de är underrepresenterade. Det innebär att vi också i fortsättningen, när vi erbjuder de politiska partierna eller arbetsmarknadens parter en plats i en styrelse eller en kommitté, kommer att be om två namnförslag, en kvinna och en man, för varje erbjuden plats. För er som vill ta del av redovisningen i sin helhet finns den att hämta i kammarfoajéns information här utanför. Till sist vill jag nämna att andelen kvinnor och män i kommittéerna redovisas årligen i Kommittéberättelsen. 1997 års kommittéberättelse läggs på riksdagens bord den 1 mars. Redan nu kan jag berätta att utvecklingen i kommittéerna går åt rätt håll. Andelen kvinnliga ledamöter inklusive ordförande är 41 %, vilket är en ökning med 3,3 % jämfört med förra året.

Herr talman! Jag vill tacka för informationen. Det är bra att det generellt sett går åt rätt håll. Jag delar helt jämställdhetsministerns uppfattning, att det är de sista procenten som kommer att bli de tuffaste. Vi har världens mest jämställda parlament. Därför har vi och kommer att ha de internationella ögonen på oss. 1998 är det valår. Det året skall vi ha uppnått jämställdhet. Hur ser jämställdhetsministern på möjligheten att vi tillsammans skall kunna uppnå målet till 1998? Det är utomordentligt viktigt att vi gör det. Det var den ena frågan. Den andra frågan gäller bilden av kvinnan i medierna. En av de punkter som vi fattade beslut om vid FN:s fjärde kvinnokonferens var just att man skulle se över och arbeta med bilden av kvinnan i medierna. Anja Hirdmans nya rapport visar en skrämmande utveckling som vi kan se runt omkring oss i reklam och tidningar. Men det blir extra skrämmande när man får det så tydligt beskrivet. Kvinnor i dag påverkas till att tro att det enda som de kan bestämma över är sin egen kropp, och det är detta som de skall ägna sig åt. Hur tror jämställdhetsministern att det påverkar unga kvinnor när det gäller att axla ansvaret som t.ex. ordförande i olika sammanhang?
Herr talman! Ewa Larsson frågade mig hur vi skall uppnå målet. Det är ett gemensamt ansvar. Regeringen ensam klarar inte att uppnå målet om en jämn könsfördelning. Detta är en politiskt viktig fråga för oss. Alla politiska partier i denna kammare bör vara beredda att ta det ansvaret tillsammans med arbetsmarknadens parter, vilka också representeras i många styrelser och myndigheter. Det är också viktigt att vi gemensamt för en debatt om bilden av kvinnan i medierna. Ewa Larsson sade nyss att ofta förmedlas bilden av att det enda som vi kan bestämma över är våra egna kroppar. Ibland ges inte ens en sådan bild med tanke på hur många kvinnor som utsätts för våld och grova övergrepp. Där har vi kvinnor inom olika politiska partier också ett gemensamt ansvar för att driva jämställdhetspolitiken framåt och för att inte bara kräva större representation utan också kräva att bli tagna på allvar och få dela på makten.

Herr talman! Det var precis det som jag sade. Hur skall vi kunna uppnå jämställdhet om ett år? Det är val hösten 1998. Jag tycker ändå inte att jag riktigt har fått svar på min fråga hur vi tillsammans skall kunna klara detta. Det är faktiskt utomordentligt viktigt. Det yttersta förtrycket mot kvinnan är att använda våld mot henne. Det absolut yttersta förtrycket är det sexuella våldet. Vi har ett ansvar för den FN konvention som vi har antagit om att bilden av kvinnan i medierna skall ses över. Då frågar jag: På vilket sätt kommer jämställdhetsministern att verka för att den bilden bättre överensstämmer med verkligheten?

Herr talman! Jag har ingen annan uppfattning än Ewa Larsson, att det är oerhört viktigt att vi når målet. Vad regeringen kan göra när det gäller att nå målet om en jämn könsfördelning i statliga och regionala styrelser fram till nästa val är att under de två nomineringsomgångar som återstår vara tydlig med att granska de utnämningar som sker. Regeringen kan också ställa strängare krav på att alla politiska partier och arbetsmarknadens parter som nominerar ledamöter till olika styrelser nominerar både en kvinna och en man. Ni i de politiska partierna måste också regionalt ställa större krav på att partierna skall ta hänsyn till en jämn könsfördelning.

Herr talman! Precis som Margareta Andersson tycker också jag att mentorsprojekten är oerhört viktiga. Det är också viktigt att vi som politiska partier på både lokal och regional nivå kan samarbeta på ett positivt sätt för både unga kvinnor och unga män som kommer in i politiken. Det vore bra om mentorsprojekten utvecklades på olika sätt. Jag har inget bättre svar på frågan varför det är färre kvinnliga ordförande nu än att vi får göra en noggrannare granskning och sprida kunskapen om att det är ett gemensamt ansvar att uppnå en jämn könsfördelning. Alla departement, precis som alla politiska partier, måste ta sitt ansvar när de utser människor till olika poster. Vi på Arbetsmarknadsdepartementet har från årsskiftet drivit fram ett uppdrag om att det skall upprättas könsfördelad lönestatistik på arbetsmarknaden. Margareta Andersson talade om att det skulle vara lika lön för likvärdigt arbete också när det gäller uppdrag i styrelser. Detta är oerhört viktigt.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
Herr talman! Jag hörde att det fanns många kvinnor på Kommunikationsdepartementet. Själv är jag berörd av näringslivet, energifrågor och finansfrågor. Jag undrar hur bilden ser ut där när det gäller kvinnor och kvinnliga ordförande. Det lär väl finnas sådan statistik. Hur ser det ut i styrelser som skall dela ut pengar till kvinnor? Finns det kvinnliga företrädare eller är det mest män? Detta är kanske svårt att åtgärda bland tjänstemännen på länsstyrelserna, men jag har en stark känsla av att det där finns mest män. De fortsätter att dela ut pengar till patroner medan kvinnor inte har så lätt för sig - jag kommer från ett område där det har funnits många patroner, och det sitter kvar i ryggmärgen. Jag skulle vilja höra en liten utläggning om hur det ser ut på den här fronten.
Herr talman! Rent generellt har jag ingen forskning till stöd för det som jag nu tänker säga. Jag vet inte hur de beslut som har fattats har påverkats av att kvinnor eller män sitter i ledningen. Men vi driver ju jämställdhetsdebatten utifrån att kvinnor och män har olika syn, olika kunskaper och behövs på olika sätt, därför att vi kompletterar varandra och är till för olika saker. Det är inte otroligt att det också är så i styrelserna att kvinnor och män prioriterar olika frågor, är till för olika saker och att det också påverkar de beslut som fattas. Bäst politiska beslut tror jag att det blir med en jämn könsfördelning och en avvägd sammansättning i såväl riksdag och regering som i kommittéer och styrelser. Hur den exakta fördelningen ser ut från departement till departement kan Eva Goës själv läsa i den kompletta rapport som ligger utanför plenisalen.
Herr talman! Jag kan visst läsa vad som står i rapporten. Det kanske behövs en attitydförändring. I det sammanhanget handlar det ju också om utbildning, vilket inte bara är något som politikerna behöver. Miljöpartiet har hela tiden förespråkat kvotering. Det har vi genomgående tillämpat på våra listor sedan vårt första val 1982, t.o.m. i talarstolen, så för mig är det inga problem med just den delen. Men det gäller ju att ändra attityder, och då krävs det kanske utbildning. Hur går en sådan till? Finns det något program? Detta med mentorskap är en sak. Men hur kan man påverka attityder genom utbildning?
Herr talman! Jämställdhetsenheten och jag bedriver utbildning. Vi utbildar t.ex. ordförande i kommittéer och utredningar. Vi har genomfört jämställdhetsutbildning i regeringen. Vi har genomfört jämställdhetsutbildning för biskopar, rektorer, länsråd, landshövdingar och många andra, som har ledande roller på olika platser i samhället. Jag tror att det är väldigt viktigt att öka kunskapen om att kvinnor och män är olika och kan tillföra olika saker. På det sättet kan vi synliggöra att jämställdheten är så viktig. Jämställdhetspolitiken är ju inte bara är en fråga för oss kvinnor, utan framför allt en fråga för både kvinnor och män. Vi tjänar alla på en bättre och bredare jämställdhet. Jag tror också, precis som Eva Goës, att ökad kunskap och mer utbildning är en viktig del.